Herr talman! Jag är något förvånad över Eva Hjelmströms inhopp och påhopp på mig och hennes uttalande att jag skulle skärpa mig. Det kanske behövs i vissa situationer — det håller jag inte för otroligt — men i det här fallet har jag faktiskt, Eva Hjelmström, i vårt betänkande på s. 167 en reservation angående prostitutionen. Det ställningstagandet kan således inte vara någon nyhet för Eva Hjelmström. Vidare kan jag säga att jag för min del satt fem år i denna utredning och inte sju år. Jag kan också säga beträffande juridiskt biträde att remissopinionen varit av den sorten att jag tycker att det i detta fall fanns skäl att tillmötesgå den.
Herr talman! Jag har betänkandet Våldtäkt och andra sexuella övergrepp framför mig. Jag kan inte här hitta det som Gunilla André åberopar och som hon har tagit upp i justitieutskottet. Framför allt kan jag fortfarande inte förstå hur man — om man nu sitter i justitieutskottet — kan undvika den stora frågan, nämligen undantagsregeln att våldtäkt i praktiken kan leda till böter. Hur kan man sitta i riksdagen och säga sig försvara kvinnorna och fortfarande gå med på en sådan regel? Det är mer än jag begriper.
Herr talman! Jag tycks inte kunna övertyga Eva Hjelmström om att jag har en reservation på s. 167 i sexualbrottskommitténs betänkande Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Då har jag ingenting mer att säga.

Herr talman! Jag har haft för avsikt att ge en överskådlig beskrivning av vad som står i den proposition vi behandlar i kväll och av hur utskottet tagit ställning till de olika frågorna. Jag tänker följa den mallen, men jag vill redan från början ge ledamöterna och åhörarna på läktaren ett begrepp om vad propositionen egentligen går ut på. Jag tror att ingen av oss känner igen det som Eva Hjelmström säger eller ger henne rätt. Lägsta straffet för en våldtäkt är 14 dagar i fängelse. En våldtäkt kan aldrig leda till böter. Det blir annat straff. Den debattskrift som Eva Hjelmström åberopade, som ingår i kursen Kvinnors rättsliga och sociala ställning, börjar med rubriken En förolämpad man får mildare straff vid våldtäkt. Om kvinnan grovt förödmjukar mannen och han förlorar besinningen skall straffet för en våldtäkt mildras. — Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag. Icke en stavelse i detta är riktig! Därför kommer jag, liksom Gunilla André med sin erfarenhet från mångårigt utredningsarbete, att börja med att återge ett avsnitt ur direktiven till 1977 års sexualbrottskommitté, som ligger till grund för propositionen om ändring i brottsbalken och justitieutskottets betänkande 25. I direktiven heter det: ”I gällande rätt gör man skillnad mellan våldtäkt och våldförande med hänsyn till bl.a. kvinnans förhållande till mannen. I rättspraxis har därigenom kvinnans handlande före övergreppet kommit att tillmätas för stor betydelse. I många domstolsavgöranden betonas sålunda kvinnans ansvar för händelseutvecklingen på ett sätt som med rätta uppfattas som stötande från kvinnosynpunkt. Kommitténs överväganden bör inriktas på att få en ändrad ordning till stånd.” Bakgrunden till dessa lika kortfattade som bestämda meningar är det mottagande som betänkandet Sexuella övergrepp fick 1976. Så här långt efteråt har säkert många den uppfattningen att den 1971 tillkallade enmansutredningen, sexualbrottsutredningen, i dess helhet präglades av en äldre tids moralföreställningar, föreställningar som stora delar av vår befolkning numera står främmande inför. Det är inte mer än riktigt att trycka på att förhållandet faktiskt inte var så. En rad av de delförslag som utredningen lade fram har redan integrerats i svensk lagstiftning. Men på en punkt — den tryckte Gunilla André också på - mötte utredningen stor och berättigad kritik. Det gällde synen på kvinnans medverkan och medskyldighet till en våldtäkt genom sitt handlande före övergreppet. Remissinstanserna var över lag skoningslösa, och det fullständigt unika inträffade att femtontalet kvinnoorganisationer gemensamt uppvaktade justitieministern och krävde en ny, parlamentariskt styrd översyn av sedlighetsbrotten. Resultatet av denna nya utredning föreligger i dag, och vi har ju här i kammaren två av utredarna — Gunilla André och Eva Hjelmström. Vi i utskottet kan endast med instämmande citera propositionens slutsatser att en revidering av kapitlet om sedlighetsbrott sedan länge framstått som en angelägen reform. De nuvarande bestämmelsernas utformning grundas till en del på en diskriminerande kvinnosyn, som står i direkt strid med strävandena efter jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett ytterligare skäl för översynen är nödvändigheten av att ta till vara den moderna sociologiska och kriminologiska forskningen på området, en forskning som bl.a. belyst omfattningen och skadeverkningarna av vissa sexualbrott, främst då våldtäkt och koppleri samt sexuella övergrepp mot barn. Justitieutskottet — jag tycker att det bör betonas — ställer sig enhälligt bakom grundtanken i förslagen. Det är endast på vissa punkter som borgerliga ledamöter har reserverat sig. Jag, liksom mina kollegor Ulla-Britt Åbark, Birthe Sörestedt och Hans Göran Franck, återkommer till de punkterna längre fram. Inledningsvis är det dock intressant att notera, att debatten om sexualbrottens bedömningar och avgränsningar under årens lopp har fokuserats på olika brottstyper. 1976 och en tid framöver var det våldtäkterna och bedömningarna av kvinnans roll vid dem som dominerade inriktningen. Den var alltså accentuerad inte bara i sexualbrottsutredningens lagtext och skrivningar utan också i allmänhetens gryende insikter om hur känslolösa, orättvisa och manssamhällesdominerade som åklagares och domares framträdanden inför rätta oftast var mot kvinnor som vågat anmäla en våldtäkt. Jag sade vågat — det är många som icke har gjort det. I dag är det självklart att ett enigt utskott betonar att kvinnans förhållande till mannen och andra omständigheter av liknande art är faktorer som vid det rättsliga förfarandet inte får inverka på bedömningen av om kvinnan lämnat sitt samtycke till sexuellt umgänge. Som departementschefen framhåller skall kvinnans önskan att inte ha samlag ovillkorligen respekteras. En konsekvens av detta — och en mycket nödvändig sådan — är att regeringsförslaget har fått en utformning, som förhoppningsvis kommer att minska riskerna för att en kvinna som utsatts för våldtäkt blir kränkande behandlad under det rättsliga förfarandet. Med den nuvarande regleringen har det utan minsta tvekan på sina håll förekommit att hennes trovärdighet ifrågasatts. Det är därför väsentligt att personer, som i olika funktioner kommer i kontakt med en kvinna som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, får utbildning och information i dessa känsliga frågor. De myndigheter som enligt propositionens förslag skall få i uppdrag att utarbeta detta material bör verkligen arbeta skyndsamt. I fjol och i förfjol var det emellertid inte våldtäkterna som gav upphov till debattartiklar och petitionsskrivelser utan sexualbrottskommitténs slutsats att bestämmelserna om otukt med avkomling och otukt med syskon bör upphävas. Motiveringen för detta var att övriga bestämmelser ger tillräckligt skydd mot straffvärda sexuella förbindelser inom familjen.

Ingen har gått emot detta hans ställningstagande. De frågor som nu står i förgrunden gäller förhållandet mellan lärare och elever samt juridiskt biträde åt våldtäktsoffer. Ulla-Britt Åbark kommer närmare att diskutera vårt ställningstagande för propositionens förslag när det gäller lärare och elever. Jag vill bara nämna att lärare hör till den krets av personer med tillsynsfunktion som omfattas av det nuvarande absoluta förbudet mot att ha sexuellt umgänge med den som är under 18 år och står under hans tillsyn vid skola, anstalt eller annan inrättning. Detta är en omotiverat vidsträckt kriminalisering. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på reservation nr 1. När det gäller det nödvändiga behovet av hjälp och stöd åt den som varit utsatt för sexualbrott har vi socialdemokrater i utskottet varit litet osäkra. Propositionen förordar att detta stöd främst skall tillgodoses inom ramen för socialtjänstens och sjukvårdens verksamhet. Tanken är att den som våldtagits skall kunna få en kontaktperson att vända sig till och få den i denna situation alldeles nödvändiga hjälpen enligt socialtjänstlagstiftningen. Också under rättegången kan en målsägande som behöver personligt stöd få åtföljas av, som det heter, lämplig person. Hans Göran Franck kommer senare att belysa detta. I den allmänna debatten — och den har varit livlig och engagerad — har främst bestämmelser om ett juridiskt biträde krävts. Vi i utskottsmajoriteten tror inte att det i första hand är juridiska kvalifikationer som fordras av biträdet. Stödet måste komma omedelbart, långt tidigare än när det drar ihop sig till förhör och rättegång. Det är skrämmande att ta del av de rön som Annalise Kongstad presenterar i det nyligen utkomna samlingsverket Kvinders skyld med uppsatser om de senaste nordiska forskningsresultaten kring sexualoch våldtäktsbrott. En våldtäkt, säger Annalise Kongstad, ger långvariga efterverkningar: generell nervositet och fruktan som driver kvinnorna att byta arbete, att upphöra med pågående studier, att ge upp möten och kurser om kvällarna och att byta bostad. Allt detta innebär en drastisk förändring i kvinnornas liv. Den chock och den traumatiska kris som våldtäktsoffren går igenom har speciell betydelse om kvinnorna går till polisen och anmäler våldtäkten. Ofta görs denna anmälan nämligen, det visar forskningen, medan kvinnorna ännu befinner sig i ett chocktillstånd. Det karakteristiska för ett sådant tillstånd är att man antingen är exalterad, apatisk eller extremt lugn och kontrollerad. Det för med sig att det är mycket svårt för kvinnorna att ge en någorlunda klar och systematisk framställning av händelseförloppet. Detta försvårar självfallet polisens rapportskrivning. Dessutom försvåras efterforskningsarbetet av att människor i kris skyddar sig själva genom att bygga upp psykiska försvarsmekanismer. Om polismännen, menar den danska forskaren, inte får dessa omständigheter klara för sig kan det betyda att de uppfattar kvinnornas uppträdande som vrångt och som uttryck för att de håller tillbaka upplysningar. Detta betyder i sin tur att polismännen får en skeptisk inställning till kvinnornas hela vittnesmål. I värsta fall betyder det att hela anmälningen tolkas som oriktig. Men kvinnorna, fortsätter de nordiska forskarna, ljuger inte medvetet —de kan inte minnas. I denna situation — och den tycks tyvärr vara långt vanligare än vi tror — är stödet från en kontaktperson det viktigaste och första bistånd som samhället kan ge. Det är möjligt att ett juridiskt rättegångsbiträde också behövs. Vi i utskottsmajoriteten menar att den nya ordningen redan från början måste följas med särskild uppmärksamhet. Så snart det över huvud taget finns tillräckligt underlag bör det ske en utvärdering av hur de nya reglerna fungerat i praktiken. Visar det sig då att det finns ett uttalat behov av juridiskt biträde som stöd åt målsäganden under förundersökningen och rättegången, bör frågan övervägas på nytt, med sikte på att få till stånd en önskvärd ordning. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag på reservation 3.

Det kan vara intressant att notera att Gunilla André står ensam bakom reservation 2— hon har icke fått sin partikollega i utskottet att stödja henne på denna punkt. Jag tänker därför inte särskilt mycket beröra denna fråga i dag. Jag tänker inte gå in på de fem tolkningsförsök som Gunilla André gjorde av våra skrivningar på den här punkten i utskottsbetänkandet. Jag vill bara trycka på att jag tror att det vi skriver — att det är svårt för myndigheter att nå de prostituerade med de uppsökande och stödjande sociala verksamheter som behövs, om man kriminaliserar kunden — är alldeles riktigt. Men det är klart att man kan ta upp en mera allmän debatt om det. Vi har tagit rätt stort intryck av expertgruppen i prostitutionsutredningen. Där ingick bl.a. Rita Liljeström och Hanna Olsson. De fann att det är principiellt oriktigt att kriminalisera prostitutionen. Med hänsyn till deras omfattande arbete tillsammans med socialarbetare, deras intervjuer och kännedom om prostituerade, tror jag att man kan lita på vad expertgruppen kom fram till. Den avfärdar med ett historiskt perspektiv och utifrån erfarenheter, inte minst från Amerika, tanken på en kriminalisering av kvinnan.

En kriminalisering hotar också att skymma sikten för det som bör vara det huvudsakliga när det gäller att motverka prostitutionen, nämligen att påverka och förändra sådana grundläggande förhållanden som främjar en prostitutionsmarknad. Det finns också en risk för att människor slår sig till ro med att företeelsen som sådan är kriminaliserad. Den är förbjuden, och alltså har man vidtagit åtgärder mot den. Alla vi som sysslar med lagstiftning vet att enbart en lag kan icke förändra någonting, om den inte följs upp på ganska vida fält. Både sexualbrottskommittén och departementschefen har gått in för att inte kriminalisera prostitutionen — vare sig dess kunder eller den prostituerade själv. Men jag tycker att man ändå skall trycka på att prostitutionen inte är helt straffri. Redan nu är det straffbart som frihetskränkande otukt att ha sexuellt umgänge med någon som befinner sig i hjälplöst tillstånd på grund av berusning av alkohol eller narkotika. Det är också straffbart att ha sexuellt umgänge med en minderårig, även med en minderårig som är prostituerad. Vad som nu föreslås i propositionen och som utskottet tillstyrker är att öka möjligheterna att ingripa mot koppleri genom att förhindra sutenörsverksamhet och vidta än strängare åtgärder mot fastighetsägare som hyr ut lokaler till prostituerade. Det är två åtgärder som vi tror kommer att betyda mycket för det som vi alla i utskottet och här i kammaren eftersträvar, nämligen att sätta stopp för prostitutionen. Med det här yrkar jag avslag på reservation nr 2. Det är vår bestämda uppfattning att effektiva och socialvårdande insatser skulle kunna motverkas av en kriminalisering.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

Herr talman! Till att börja med kan jag instämma med Lisa Mattson i förhoppningen att de föreslagna åtgärderna kommer att innebära att den kränkande behandlingen av kvinnor minskar, om än icke upphör. Sedan kommer jag till den avgörande frågan, som jag inte tycker att jag fick något klart besked om. I sexualbrottskommitténs förslag framförs, som jag tidigare redovisade, en ståndpunkt vad gäller våldtäkter.

Det tycker jag är grovt. Den nämnda paragrafen innebär dessutom, som jag sade tidigare, att man måste ta hänsyn till vad som har hänt. Det är ju samma gamla visa som förut. Kvinnans beteende före våldtäkten kommer alltså att ha betydelse för hur brottet skall bedömas. Eller kan utskottets talesman Lisa Mattson för det första säga klart ut att det icke kan bli fråga om enbart böter för våldtäkt och för det andra att kvinnans beteende aldrig skall spela någon roll vid bedömningen av straffet? Så står det faktiskt i den här paragrafen. Det har jag kontrollerat med hovrättsjurister under dagens lopp.

Herr talman! Lisa Mattson anförde att socialdemokraterna hade varit osäkra i frågan om juridiskt biträde. Jag förstår det, därför att det märks sannerligen på utskottsskrivningen. Socialdemokraterna borde enligt min mening ha valt det säkra före det osäkra och gått med på förslaget att våldtäktsoffren skall ha rätt till juridiskt biträde. Lisa Mattson ville sedan inte kommentera de fyra punkterna i mitt inledningsanförande. Däremot talade hon en del om det som jag betecknade som nr 2, nämligen argumentet att en kundkriminalisering skulle bidra till att göra prostitutionen svåråtkomlig för myndigheterna. Jag tolkar det så att det skulle gälla de sociala insatserna, och det var tydligen en riktig tolkning. Låt mig då hänvisa till ett remissyttrande i den här frågan som jag gärna vill instämma i.

Det är ju gott och väl. Men nog ter det sig något bakvänt. De personer som upplåter lokal till denna fullt legala hantering — det är de som skall straffas. Inte är det särskilt lätt att förstå att det skulle vara någon verkningsfull metod om man vill göra något för att minska prostitutionen. Nog liknar det mer en skenmanöver.

Herr talman! Det hade varit oerhört intressant att från Eva Hjelmström få höra något citat som visar var någonstans i lagtexten det står att våldtäkt skall medföra böter. Det står ingenstans — det är någonting fullkomligt felaktigt. Jag tycker att man med skärpa måste säga ifrån om det i denna kammare. Pås.

Det är tragiskt att någonting sådant har förts fram, och det är alldeles felaktigt. Till Gunilla André vill jag bara säga att vi uppenbarligen har en annan bedömning än vad Gunilla André har som reservant i utskottet och i sexualbrottskommittén. Vi menar att hennes förslag inte är den rätta vägen att gå. Det är vad jag i korthet kan säga i den här replikrundan.
Herr talman! Nu är inte jag jurist, men juridiska experter har omtalat för mig att högst fyra års fängelse i praktiken kan innebära 14 dagar — eller helt enkelt böter. Det är över huvud taget den här undantagsregeln som jag inte vill ha med i lagstiftningen. Jag förstår inte varför den skall finnas där — det finns ingen anledning. Det är bättre att ansluta sig till sexualbrottskommitténs enhälliga — i det här fallet — förslag om hur man skall döma för våldtäkt. Visserligen kunde man säga att det innebär en lindring, men i själva verket är det en avsevärd skärpning av straffskalan. Jag tror helt enkelt att detta är en fråga som inte riktigt har uppmärksammats — eller som man inte har förstått tillräckligt. Lisa Mattson läste upp precis det jag läste upp, och det innebär i praktiken — jag vidhåller det — att kvinnans beteende före en eventuell våldtäkt kan tas till intäkt för en strafflindring. Det kan inte jag acceptera. Hela paragrafen är fullständigt luddig, och det finns ingen anledning att ha den med i den nya sexualbrottslagstiftningen.

Herr talman! Med hänsyn till den senaste debatten är det nödvändigt att klargöra litet grand av det som Eva Hjelmström talar om. Ventilen, eller undantagsregeln, handlar inte om våldtäkt i ordets vanliga mening utan om andra typer av sexualhandlingar, och det framgår mycket klart av propositionen. En fullbordad våldtäkt kan aldrig någonsin leda till ett straff på böter. Det är helt uteslutet. Jag vet inte vilka hovrättsjurister Eva Hjelmström umgås med, men här har hon råkat ut för något vilseledande. Herr talman! Efter ett långvarigt utredningsarbete och en intensiv offentlig debatt och sedvanlig noggrannhet i behandlingen i justitieutskottet står vi nu inför att fatta beslut om en behövlig modernisering och revidering av 6 kap. brottsbalken om sexualbrott. Jag skall inte kommentera allt i det här lagstiftningsärendet utan jag skall uppehålla mig vid en av de centrala brottstyperna, som varit föremål för livlig debatt, och det är brottet våldtäkt. Ett visst mått av förvirring eller missförstånd kring förändringen av lagtexten har rått i den allmänna debatten. Missförstånden rörande lagtextförändringen hänger bl.a. ihop med att man inte känner till straffrättens metodik vad gäller brottsbeskrivning. Inom straffrätten gäller att det beteende, gärningen, som kriminaliseras helt entydigt måste beskrivas i lagtexten. Det brukar kallas för brottets objektiva sida. Har någonting inträffat som man tror är ett brott, måste man alltså först göra klart för sig om de faktiska omständigheterna täcks av den gärningsbeskrivning som står i lagtexten. Därutöver måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen, och hans uppsåt måste täcka alla moment i gärningsbeskrivningen, om ett brott begånget av honom eller henne skall föreligga. Med uppsåt förstås, utan att gå alltför långt in på det, enkelt uttryckt att gärningsmannen har med sin gärning velat åstadkomma precis det faktiska resultat som framgår av gärningsbeskrivningen. Det brukar man kalla för brottets subjektiva sida. Den förändring av lagtexten som nu föreslås vad gäller våldtäktsbrottet innebär att lagstiftaren har rensat bort ur brottsbeskrivningen faktorer som inte bör ha någon betydelse för just brottets objektiva eller subjektiva sida. En sådan faktor är offrets och gärningsmannens kön. Brottet blir nu könsneutralt. En annan sådan faktor är kvinnans handlande före övergrep pet, vilket som har sagts tidigare enligt gällande lagtext är ett moment i gärningsbeskrivningen. Hennes handlande före övergreppet — och hans också för den delen — kommer nu att ha betydelse enbart för utredningen om det faktiska händelseförloppet, trovärdigheten i parternas utsagor och den allmänna bevisvärderingen, men det kommer inte att ha någonting att göra med vad som är eller bör vara brottsligt enligt gärningsbeskrivningen. Det centrala i detta brott är våldet eller hot om våld, varigenom någon tvingar en annan till samlag mot dennes vilja. Det är det etiskt förkastliga beteende som skall kriminaliseras. Jag delar helt regeringens uppfattning på den punkten i propositionen. Herr talman! Den gärningsbeskrivning som nu föreslås är enligt min mening så nära det kristallklara som det går att komma vad gäller att nå en beskrivning av brottets objektiva och subjektiva sida. Debatten bör alltså enligt min mening inte handla om det. Kvinnans beteende före brottet kommer i fortsättningen inte att göras till föremål för prövning vad gäller gärningsmannens uppsåt. Vad som däremot kan göras till föremål för diskussion, men det gäller tråkigt nog nästan alla brott, är bevisvärderingen. Här har uppenbarligen också en del missförstånd florerat i debatten. I alla västerländska stater gäller att det är staten som anklagar någon för brott, att det är staten som har bördan av att inför domstol bevisa att den anklagade har gjort sig skyldig till detta brott. Detta är egentligen alldeles självklart. Den omvända situationen skulle vara alldeles grotesk. Den skulle innebära att en människa skulle kunna bli anklagad för ett brott och därpå åläggas bördan av att bevisa att man inte gjort sig skyldig till brottet. Härtill kommer ytterligare en straffrättsprincip som har betydelse för den här diskussionen. Det gäller den i svensk rätt klara principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering. Den innebär att varje typ av bevisning får framläggas, prövas och värderas inför domstol. Vad gäller våldtäktsbrott föreligger i flertalet fall — det är det tragiska — den notoriska svårigheten att någon annan bevisning inte finns än parternas oförenliga skildringar av vad som har förekommit. Åklagaren har bördan att söka skaffa fram bevis som kan övertyga domstolen om att den anklagade begått brottet. Det är i detta sammanhang som inte bara kvinnans utan också mannens beteende och handlande före det påstådda övergreppet blir betydelsefullt ur bevisvärderingssynpunkt och trovärdighetssynpunkt. Något annat har man inte att tillgå. Åklagaren kan ha ett behov av att söka leda i bevis eller göra trovärdigt att den anklagade tidigare gjort sig känd för aggressivt och våldsamt beteende och vill kanske föra fram händelser och episoder från ganska långt tillbaka i tiden som stödjer ett sådant bevistema.

Jag har full förståelse för ett våldtäktsoffer och inser att dennas situation upplevs som att det är hon som anklagas eller dras inför rätta som den anklagade. De här förhållandena är inte tilltalande i och för sig, men de är en konsekvens av den fria bevisprövningen. Det bör också sägas att dessa förhållanden råder vid många typer av brottmålsrättegångar, som i och för sig inte behöver ha att göra med sexualbrott. Även vid misshandelsmål är det vanligt med ömsesidiga påståenden om provokationer, aggressivt beteende och tidigare beteenden, vilket på motsvarande sätt i våldtäktsmål självfallet av det verkliga offret upplevs som både kränkande och orättvist. Min uppfattning, herr talman, är att man får acceptera dessa olägenheter med det synnerligen viktiga kravet att vi måste få ha fri bevisprövning och fri bevisvärdering i svenska domstolar. Vi får alltså på något sätt leva med denna ordning, som jag inser inte är helt tillfredsställande, men i stället ställa kravet på åklagare och advokater att med omdöme och försiktighet hantera detta. Våldtäkt är ett synnerligen allvarligt brott. De senaste årens debatter om samhällets reaktioner på detta brott och våldsoffrens situation i rättsapparaten har beledsagats av såväl ökade kunskaper om den omfattande våldsbrottsligheten mot kvinnor i allmänhet som ideligen uppblossande diskussioner om det manliga och kvinnliga rollspelet och kontaktmönstret i vårt samhälle. Det råder en hel del oklarheter om mörkertalet vad gäller våldtäktsbrotten. Det ligger i sakens natur. Brottet är oerhört kränkande för offret och därtill sensationsskapande både i bekantskapskrets och inför allmänheten. Det finns alltså starka återhållande motiv för offret att inte polisanmäla. Till detta kommer en faktor som jag varit inne på. Förutom att brottet blir känt är själva proceduren genom rättsapparaten för offren, i nästan alla fall kvinnor, känslomässigt en prövning som kan upplevas djupt kränkande och vara mycket svårbemästrad psykiskt. Vad kan då göras åt detta? Det är samhället som genom sin sociala och massmediala miljö skapar en situation där våldtäktsoffren, av omsorg om sin egen möjlighet att fungera som moder, fästmö, arbetskamrat och kvinna, inte kan utlämna vad som hänt. Ett sådant samhälle dömer sig självt till höga mörkertal vad gäller det här brottet. Hyeneoch sensationsmentaliteten måste alltså tryckas tillbaka om anmälningsbenägenheten skall öka. Jag delar helt Gunilla Andrés uppfattning på denna punkt. Omfattningen av den verkliga våldtäktsbrottsligheten måste bli känd och erkänd om vi med kraft skall kunna gripa in mot det brott mot mänsklig samlevnad som våldtäktsbrottet innebär. Vidare gäller det att hjälpa och stödja offren för denna våldsbrottslighet. Det bör, som utskottsmajoriteten uttalar, i första hand ske inom ramen för socialtjänstens och sjukvårdens verksamhet. Det är mycket möjligt att socialtjänst och sjukvård i dag inte har den personal — utbildad, erfaren och kunnig på detta område — som behövs. I så fall får en sådan utbildning successivt drivas fram. Utskottsmajoriteten ser med tvekan på förslaget om juridiskt biträde och anser att försök med en kontaktperson först bör genomföras och följas med stor uppmärksamhet. Visar det sig att det föreslagna systemet är otillräckligt och att det finns ett stort och uttalat behov av just juridiskt biträde för målsäganden, bör detta så snart som möjligt prövas. Utskottet har mötts av något skilda bedömningar när det gäller om det just är ett juridiskt biträde som behövs eller om det kanske är bra med någon annan typ av biträde. Vi är fortfarande ganska öppna på den punkten. Jag delar Lisa Mattsons funderingar om detta ämnesområde, nämligen att vi måste pröva oss fram till vad som är det riktiga och viktiga att göra. Låt mig i detta sammanhang också säga att ett motsvarande, eller åtminstone liknande, behov kan finnas lika klart uttalat i samband med andra typer av våldsbrott än just våldtäkt. Jag har med dessa ord velat något kommentera den debatt som har ägt rum om våldtäktsbrottet och dess förhållande till en del principer inom straffrätten, bl.a. för att försöka undanröja en del av de missförstånd som råder i debatten om våldtäkten. Jag hoppas, herr talman, att debatten efter detta skall föras med något större klarhet och att vi skall kunna undvika en del av de fällor som jag ibland upplevt att en del debattörer hamnat i. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 i justitieutskottets betänkande 25.

Herr talman! I reservation 3 av Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga föreslås att det skapas en generell rättighet inom rättshjälpens ram för målsägande i mål om våldtäkt och andra sexuella övergrepp att få juridiskt biträde. Någon sådan generell rättighet föreslår reservanterna inte i fråga om andra brott, exempelvis kvinnomisshandel. Hjälpen bör enligt reservanterna liksom rättshjälp genom offentligt biträde vara kostnadsfri och utgå oavsett om den som utsatts för brottet för skadeståndstalan eller inte. Reservanternas förslag är det mest långtgående av dem som framförs i en rad motioner i denna fråga. Förslaget framförs utan att det föreligger någon utredning i saken, varken om hjälpens närmare utformning eller om vilka kostnader den beräknas medföra. I reservationen sägs kort och gott, att det bör ankomma på regeringen att utforma erforderliga författningsbestämmelser och snarast förelägga riksdagen ett förslag i saken. Någon utredning föreligger inte, på grund av att sexualbrottskommittén ansåg att rättshjälpslagen gav tillräckliga möjligheter för en kvinna att få juridiskt biträde i samband med ansvarstalan och talan om påföljd mot gärningsmannen. Sexualbrottskommittén menade således att möjligheten till juridisk hjälp är väl tillgodosedd i det nuvarande systemet. Dessutom ansåg man att de ändringar som föreslås minskar behovet av särskilt juridiskt stöd i samband med rättsproceduren. Detta borde enligt kommittén utvärderas innan man vidgar rätten till juridiskt biträde. Kommittén, i vilken Gunilla André ingick som ledamot, var helt enig på denna punkt. Det är något förvånande att Gunilla André nu, ett och ett halvt år efter det att hon intog denna ståndpunkt, så radikalt har ändrat sig. Hon har i dag hänvisat till remissopinionen. Av det sjuttiotal remissinstanser som har yttrat sig över sexualbrottskommitténs förslag är det en sjundedel som har yrkat på juridiskt biträde av det slag som Gunilla André nu föreslår. I regeringsförslaget förordas att behovet av hjälp och stöd åt den som blivit utsatt för sexualbrott skall, i likhet med sexualbrottskommitténs förslag, tillgodoses inom ramen för socialtjänstens och sjukvårdens verksamhet. Avsikten är bl.a. att den som har våldtagits skall kunna få en kontaktperson förordnad. Det föreslås en ny regel i rättegångsbalken som innebär att en målsägande, som hörs med anledning av åklagarens talan och som med hänsyn till brottets art eller annars kan antas vara i behov av personligt stöd under förundersökningen och rättegången, får åtföljas av en lämplig person som ger sådant stöd. Bestämmelsen gäller brottmål över huvud taget, men är närmast avsedd för mål om ansvar för sexualbrott och kvinnomisshandel. Enligt den nuvarande ordningen har målsäganden vissa möjligheter att få rättshjälp. Först bör nämnas att man inom ramen för rättshjälpen enligt rättshjälpslagen kan få rådgivning i rättsliga angelägenheter under högst en timme. Rådgivningen, som lämnas av en advokat eller av en biträdande jurist på en advokatbyrå, sker mot avgift som i vissa fall får sättas ned. Denna hjälp har betydelse, exempelvis när det är fråga om att i inledningsskedet få rådgivning och hjälp för att göra polisanmälan. Om målsäganden framställer ett eget yrkande i rättegången är grundförutsättningen för rättshjälp uppfylld. Om åklagaren exempelvis beslutar att inte väcka talan eller att inte överklaga en frikännande dom, kan målsäganden väcka enskilt åtal eller själv överklaga domen. Det kan då finnas förutsättningar för att få rättshjälp med ett biträdesförordnande. Har målsäganden skadeståndsanspråk på grund av brottet är åklagaren skyldig att föra ersättningstalan för målsägandens räkning, om det kan ske utan olägenhet och under förutsättning att målsägarens anspråk inte är obefogat. Denna rätt för målsäganden att få åklagaren att föra skadeståndstalan anses normalt vara en fördel för målsäganden, eftersom det betyder att målsäganden inte behöver riskera att få några egna rättegångskostnader. Om emellertid målsägandens skadeståndstalan inte förs av åklagaren, kan allmän rättshjälp med biträdesförordnande beviljas målsäganden. Departementschefen har framhållit att den omständigheten att en målsägande vid behov kan åtföljas av någon för att få personligt stöd givetvis inte avses innebära någon inskränkning i målsägandens rätt enligt rättshjälpslagstiftningen att få juridiskt biträde i de fall han eller hon för egen talan i målet. I de fallen finns enligt departementschefen erfarenhetsmässigt ofta ett mycket starkt behov av juridisk hjälp, som naturligtvis måste tillgodoses inom ramen för gällande regler om rättshjälp. Utskottet har betonat att prövningen inom rättshjälpens ram av målsägandens behov av juridisk hjälp — som ofta är särskilt uttalat just i de fall då målsäganden har behov av ett personligt stöd under rättegången — självfallet skall ske oberoende av om denne vid rättegången åtföljs av en sådan person som stöd. I sammanhanget vill utskottet understryka vikten av att polis och åklagare tidigt under förundersökningen gör målsäganden uppmärksam på möjligheten att få sådan juridisk hjälp. Samma uppgift bör åvila t.ex. en kontaktperson enligt socialtjänstlagstiftningen. Utskottet anser emellertid samtidigt att den nya ordningen redan från början måste följas med särskild uppmärksamhet och att det, som Lisa Mattson redan har framfört, så snart det över huvud taget finns tillräckligt underlag bör ske en utvärdering. Vad Lisa Mattson återgav av utskottets uppfattning har också stöd av departementschefen. Han säger på s. 79 i propositionen att hans ”avsikt är att ta initiativ till en utvärdering av hur de nya reglerna har fungerat i praktiken sedan någon tid har förflutit efter ikraftträdandet.

Likställighet inför lagen fordrar en annan lösning av frågan om juridiskt biträde än den reservanterna föreslagit.

Men samtidigt avser man att i ekonomiskt hänseende försämra rättshjälpen för brottsoffren inkl. dem som utsatts för sexuella övergrepp. I detta sammanhang kan anmärkas att i Norge saknas möjligheten att av domstol få en kontaktperson förordnad som personligt stöd åt målsägande. Dörren är inte stängd för ytterligare förbättringar som kan befinnas behövliga då det gäller frågan om juridiskt biträde. Det är en fördel vid utformningen av eventuellt nya bestämmelser att först få se verkningarna av de nya bestämmelserna, främst dem som ger målsäganden en förbättrad ställning i själva processen och de förstärkta stödåtgärder som skall ges inom ramen för socialtjänsten och sjukvården. Av särskild betydelse i detta sammanhang är också den förbättrade information och utbildning som skall komma till stånd beträffande förundersökning och rättegång. Jag hänvisar här till vad som anförs i propositionen om att socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen, riksåklagaren och domstolsverket skall få i uppdrag att utarbeta lämpligt material, bl.a. i samråd med RFSU och Advokatsamfundet. Herr talman! Jag yrkar således avslag på reservation 3 av Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga beträffande juridiskt biträde samt bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! Hans Göran Franck anförde att vi som reserverat oss vad gäller rätten till juridiskt biträde inte i det sammanhanget hade tagit med också brott som rör kvinnomisshandel. Det är riktigt. Men just vid det här tillfället är det våldtäktsoffer som vi diskuterar, och jag vill säga att det inte är något unikt att man går fram i etapper. Min uppfattning är självfallet att vi skall kunna återkomma när det gäller frågan om kvinnomisshandel. Jag vill påpeka att vi när det exempelvis gällde borttagande av reglerna kring målsägandeangivelse gjorde på det viset att vi först tog bort reglerna i fråga om s.k. kvinnomisshandel. I dag tar vi förhoppningsvis bort dem när det gäller våldtäktsmål. Hans Göran Franck sade vidare att jag inte hade anfört någon avvikande mening i sexualbrottskommittén vad gäller rätten till juridiskt biträde. Också det är riktigt. Jag tycker emellertid att det är på sin plats att lyssna på remissopinionen, och om man tycker att den för fram starka skäl, bör man ha rättighet att ändra sig. Ett remissvar som jag i det här sammanhanget vill peka på är det som ingavs av domstolsverket, som sade följande: ”Kommittén anför att rättshjälpslagen ger tillräckliga möjligheter för en kvinna att få juridiskt biträde i samband med ansvarstalan och talan om påföljd mot en gärningsman . DV delar inte denna uppfattning och vill idetta sammanhang anföra följande. Rättshjälp genom offentligt biträde kan inte, som kommittén synes anta , komma i fråga i brottmål. I ett brottmål kan en målsägande beviljas allmän rättshjälp med eller utan biträdesförordnande. För att kvinnan skall kunna beviljas allmän rättshjälp krävs dock bl.a. att hon framställer ett yrkande. Allmän rättshjälp med biträdesförordnande kan således inte beviljas en kvinna om hon ”endast” önskar få råd och stöd av en advokat under förundersökning och rättegång.”

Herr talman! Gunilla André säger att hon tänkt sig att en lagstiftning om utvidgade möjligheter till juridiskt biträde skall kunna genomföras i etapper. I och för sig kan man naturligtvis tänka sig ett sådant förfarande. Men när man nu är inne på att pröva sådana här tankegångar är det inte särskilt rimligt att endast ta upp frågan om dem som blivit utsatta för sexualbrott.

I och för sig hade det inte varit något hinder för att lägga fram ett annat förslag redan nu i samband med den här lagstiftningen. Gunilla André hänvisade till vad domstolsverket hade yttrat i den här saken. Det är riktigt att domstolsverket har anfört en del synpunkter på frågan om utvidgade möjligheter till juridiskt biträde som man kan ha förståelse för. Men det som är viktigt i domstolsverkets remissyttrande och som jag har fäst mig vid är att verket anser att en ny ordning på den här punkten bör genomföras först efter det att man har utrett saken. Domstolsverket föreslår också att uppdrag att företa en utredning om utvidgade möjligheter till juridiskt biträde skall överlämnas till rättshjälpskommittén. Vad Gunilla André föreslår är att en ny lagstiftning skall genomföras utan utredning om vare sig kostnader för genomförande av en sådan här reform, kostnadsansvar eller hur bestämmelserna skall utformas. Det anser jag för min del inte vara särskilt välövertänkt.

Herr talman! När sexualbrottskommittén år 1982 framlade sitt betänkande Våldtäkt och andra sexuella övergrepp var förslaget om att avskaffa den s.k. incestparagrafen det förslag som väckte den största uppmärksamheten och som föranledde den mest omfattande och utbredda kritiken. Glädjande nog tog regeringen i det här fallet hänsyn till den omfattande kritiken. I propositionen föreslås således att incestparagrafen behålls, något som även ett enigt justitieutskott ställt sig bakom. Jag tror att synnerligen många är glada över att beslutsfattarna i detta fall tagit hänsyn till en värdering som är djupt förankrad i rättsmedvetandet hos människor i vårt land och förmodligen även i praktiskt taget alla andra länder. Men även ett annat av kommitténs förslag har väckt kritik och uppmärksammats särskilt under senare tid. Det gäller förslaget om att avskaffa det hittillsvarande kategoriska straffsanktionerade förbudet mot sexuellt umgänge mellan lärare och underåriga elever, alltså elever som inte fyllt 18 år. Tyvärr har varken regeringen eller utskottsmajoriteten tagit hänsyn till kritiken mot ett avskaffande av detta förbud. Herr talman! Jag har begärt ordet därför att mitt namn står först bland namnen under en av mig och fem andra centerpartister undertecknad motion där vi kräver ett bibehållande av nuvarande förbud för sexuellt umgänge mellan lärare och underåriga elever. F.n. har vi ju en regel som säger att det är förbjudet att ha sexuellt umgänge med den som är under 18 år och som står under hans tillsyn vid skola, anstalt eller annan inrättning eller som eljest står under hans övervakning, vård eller lydnad, eller om det sker under utnyttjande av den underåriges beroendeställning. Bakgrunden är att ingen på grund av sin beroendeställning skall behöva frukta att bli sexuellt utnyttjad. Underåriga elever har ansetts stå under lärares beroendeställning. Den fråga som man måste ställa sig inför regeringens och utskottsmajoritetens förslag om att avskaffa det nuvarande förbudet gällande förhållandet lärare-elever är om förhållandena i skolan samt den allmänna inställningen ändrats så radikalt att detta förbud nu kan avskaffas. Mitt och mina fem medmotionärers svar på den frågan är ett obetingat nej. Det saknas enligt vår uppfattning sakliga argument för en ändring av lagstiftningens innebörd på denna punkt. Regeringens — tyvärr av utskottsmajoriteten accepterade — motivering för borttagande av detta kategoriska förbud är att det nuvarande generella straffansvaret går för långt. Både regeringen och utskottet påstår att man numera inte kan utgå från att det i alla skiftande skolformer och i alla konkreta situationer finns ett sådant beroendeförhållande mellan lärare och elever att det nuvarande förbudet är motiverat. Jag har försökt att citera vad utskottet skrivit på den punkten. Jag vill betona att även om förhållandena i skolan ändrats gäller även nu, som flera remissinstanser framhållit, att eleven står i visst beroendeförhållande till sin lärare. Den åldersgrupp det här gäller, alltså 15 till 17 år, håller på att lämna högstadiet eller går i gymnasieskolan. Inte minst när det gäller att komma in på högskolorna, men även i viss mån när det gäller intagning till gymnasiet, är det nödvändigt att ha höga betyg för att bli antagen på vissa linjer. Att eleverna på grund av vikten av att få höga betyg känner sig beroende av sina lärare är enligt vår mening uppenbart, även om förhållandena i skolan ändrats på många sätt. Underåriga elever behöver enligt vår och många andras åsikt även i fortsättningen det samhällets skydd som det hittillsvarande förbudet mot sexuellt umgänge mellan lärare och elever har gett. Herr talman! Jag anser att det i detta ärende finns speciell anledning att ta del av de åsikter som remissinstanserna har gett uttryck för på denna punkt. Vid läsning av propositionen får man lätt intrycket att huvuddelen av remissinstanserna har tillstyrkt kommitténs förslag. Om man däremot gör som jag gjorde när jag skrev vår motion, går igenom den separata remissammanställning som vi i efterhand fick, finner man att inte mindre än 14 remissinstanser avstyrkt eller ställt sig tveksamma till slopandet av detta förbud. Det är remissinstanser som på grund av sina erfarenheter och goda förutsättningar för allsidiga bedömningar av frågan måste betraktas som tunga. Eftersom inte heller utskottsbetänkandet redovisar något om det stora motståndet mot lagändringen som framkommit under remissbehandlingen, vill jag nämna dessa 14 remissinstanser och även något citera deras uttalanden. Jag gör det därför att jag finner det ytterst väsentligt att kammarens ledamöter före beslutet i denna fråga verkligen får kännedom om vilka synpunkter som har framkommit. Jag vill börja med de åtta remissinstanser som inte alls omnämns i propositionen: Länsåklagaren i Stockholms län och Gotlands län anför att han inte finner de skäl som kommittén har anfört ”tillräckligt bärkraftiga”. Domstolsverket avstyrker kommitténs förslag eftersom kommittén inte ”anfört bärande skäl”. Utredningen om barnets rätt avstyrker eftersom nackdelarna väger ”tyngre än det som talar för att förbudet upphävs”. Moderata kvinnoförbundet ställer sig tveksamt ”till att sänka åldersgränsen för sexuella förbindelser mellan lärare och elever”. Svenska kvinnors vänsterförbund vill behålla nuvarande regel med endast vissa redaktionella ändringar. Fredrika Bremerförbundet tycker inte ”att förbudet mot könsumgänge med ungdomar under 18 år för lärare och andra personer som har ungdom under sin tillsyn skall slopas.” Husmodersförbundet Hem och Samhälle framhåller att föräldrar bör kunna ha tillit till lärare, yrkesvägledare, kuratorer o. d. ”och ej behöva frukta för att deras barn utsätts för otillbörliga närmanden och påtryckningar i sexuellt avseende”. Rädda Barnen slutligen ”är tveksamma till denna förändring”. Jag vill även citera något av vad de sex i propositionen nämnda remissinstanserna har framhållit. Rikspolisstyrelsen, som inte hade något att erinra mot övriga förslag i betänkandet ”kan dock inte tillstyrka förslaget om att avskaffa det ovillkorliga förbudet för sexuella förbindelser mellan lärare och elever när eleven är i åldern 15-18 år.” Hovrätten för Västra Sverige säger att kommitténs förslag på denna punkt ”starkt kan ifrågasättas”. Socialstyrelsen anser det betänkligt att kommittén föreslår att detta generella förbud skall slopas. För att citera några remissinstanser med speciella erfarenheter från skolans område kan nämnas att skolöverstyrelsen anger, att ”det i utredningen finns flera exempel på svårigheter som kan uppstå för en elev som har sexuellt umgänge med sin lärare, t.ex. svårigheter i klassen, problem vid betygssättning och annan bedömning. SÖ vill understryka den tyngd dessa invändningar måste ges.” Lärarnas riksförbund ”anser att det mycket väl kan vara så att straffstadgandet har en preventiv effekt och av denna anledning finner förbundet det angeläget att bestämmelsen bibehålls”. Dessutom har också jämställdhetsombudsmannen uttalat sig kraftfullt emot lagändringen. Men jag återkommer till hennes uttalande senare. Det råder alltså ingen tvekan om att åtskilliga — speciellt för bedömning av denna fråga erfarna och tunga — remissinstanser uttalat sig emot eller uttalat tveksamhet till ett upphävande av det nuvarande straffsanktionerade förbudet mot sexuellt umgänge mellan lärare och minderårig elev. Ett borttagande av detta förbud kan, enligt min och mina medmotionärers uppfattning, tolkas som att samhällets syn på sådana sexuella förhållanden ändrats. Liksom incestparagrafen har ett starkt stöd i vårt allmänna rättsmedvetande och en stor allmänpreventiv betydelse, torde det nu diskuterade förbudet ha en motsvarande ställning och betydelse. Den allmänpreventiva betydelsen och den allmänna inställningen mot sexuella förhållanden mellan lärare och minderåriga elever torde efter hand minska och upphöra om det förslag som majoriteten yrkar på genomförs. Det blir inte längre självklart att sådana förbindelser är otillåtna. I stället föreligger risk för att de efter hand kommer att anses som tillåtna och accepterade. Enligt vår uppfattning vore det därför synnerligen olyckligt och skadligt om den föreslagna uppluckringen av en så grundläggande regel genomförs. Låt oss inte förledas att på grund av påstått modernt tänkande, teoretiskt resonemang eller juridiska modernare uttryck avskaffa det nuvarande förbudet. Låt oss i stället behålla en regel som visar sig fylla ett behov och allmänt accepteras som uttryck för grundläggande värderingar. Låt oss behålla den därför att den skyddar våra underåriga elever och förhindrar uppkomsten av onödiga problem i skolan. Och låt oss här i riksdagen besluta att behålla regeln, eftersom den överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Herr talman! Jag vill till slut citera JämO:s remissyttrande, där hon på ett förträffligt sätt sammanfattar vad det egentligen gäller. Jag citerar något av vad hon skriver: ”Typiskt sett råder ett beroendeförhållande mellan lärare och elev ... Föräldrar bör kunna förlita sig på att t.ex. deras 16-åriga dotter kan vistas i skolan utan att lärare försöker inleda en sexuell förbindelse med henne. I vart fall bör inte samhället sanktionera sådana förbindelser.” Herr talman! Jag kommer att stödja reservation 1 av Arne Svensson m.fl., och jag yrkar härmed bifall till denna reservation. Jag gör det med förhoppningen att riksdagen i kväll skall avvisa förslaget om uppluckring av förbudet mot sexuellt umgänge mellan lärare och underåriga elever.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att beröra mom. 2 i justitieutskottets betänkande 1983/84:25, som behandlar sexuellt umgänge mellan lärare och elever m.m. Den nu gällande bestämmelsen om otukt med ungdom straffbelägger generellt fall då någon har sexuellt umgänge med den som är under 18 år och som står under hans tillsyn vid skola eller motsvarande. Det är borttagandet av denna generella bestämmelse som har orsakat en mycket het debatt i vårt samhälle och som har resulterat i en reservation från moderaterna och folkpartiet och i ett antal motioner om att behålla bestämmelsen. Herr talman! Jag återkommer till reservationen och motionerna. Men jag vill börja med att försöka klargöra utskottets ställningstagande. Som Lisa Mattson sade i sitt anförande bygger förslaget på sexualbrottskommitténs betänkande. Utredningen var på denna punkt helt enig. Liksom beträffande de andra förslagen i utskottets betänkande har vi noga diskuterat och övervägt vårt ställningstagande även i denna fråga. Vi är fullständigt medvetna om att detta är en synnerligen känslig fråga. Över huvud taget är relationer människor emellan mycket känsliga att diskutera och ta ställning till, kanske speciellt när det gäller unga människor. Jag skall ändå försöka peka sakligt på några faktorer som spelar in vid umgänget mellan lärare och elever. I dag går flertalet av våra ungdomar i skolan. De möter en skola som i mångt och mycket är helt annorlunda än gårdagens skola. De möter en skola som är mindre auktoritär, en skola i samverkan, där lärare och elever arbetar sida vid sida, en skola som har betydligt fler personer som eleverna kan få en personlig kontakt med — förutom lärarna bl.a. kuratorer, yrkesvägledare osv. Utvecklingen i skolan har också påverkat ungdomarna på så sätt att de i dag är mer självständiga, mer ifrågasättande. Det har fått till följd att lärarens roll i skolan numera är den som den skall vara, nämligen att vara till hjälp i kunskapsinhämtandet. En annan faktor av betydelse är att ungdomens inställning till sexuallivet har förändrats. Den allmänt sett liberalare syn på sexuella företeelser som därmed har kommit att bli förhärskande har i avsevärd mån påverkat ungdomarnas sexualvanor. Mot bakgrund av vad jag anfört kan inte sexuella relationer mellan lärare och elev som fyllt 15 år generellt sett betraktas som något socialt avvikande, som samhället undantagslöst bör inskrida mot med straffsanktionerade förbud. Men det är viktigt att komma ihåg att i de fall där det kan te sig motiverat med ett ingripande, t.ex. vid stor åldersskillnad mellan parterna och där eleven är starkt beroende av lärarens betygsättning eller liknande, anser utskottets majoritet den allmänna bestämmelsen om sexuellt utnyttjande vara tillräcklig för ingripande. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra reservation nr 1 och de motioner som behandlas i betänkandet. Jag svarar då också på de frågor som Sven Munke och Martin Olsson har tagit upp och som är likartade i sin utformning. På något sätt får jag en känsla av att reservanterna och motionärerna inte har läst utredningen, propositionen eller betänkandet helt och fullt. Vi sanktionerar inte — som någon motionär uttryckt sig — sexuell förbindelse mellan lärare och elev. Om man läser s. 30i propositionen, finner man att det står klart uttryckt att det måste anses som olämpligt och många gånger stötande om en lärare skulle ha en sexuell förbindelse med en elev som inte uppnått myndighetsålder. Varken reservanterna eller motionärerna tillmäter läraren något omdöme i denna fråga. Jag är övertygad om att lärare generellt aldrig skulle tänka tanken att inleda sexuella förbindelser med sina elever. Är man lärare måste man utgå från att uppgiften som lärare att förmedla kunskap, att förbereda den unga människan på arbetslivet och på vuxenrollen är en mycket, mycket viktig uppgift. Utbildningen till lärare innefattar också förmågan att vara opartisk i sitt bedömande av elever. Ser vi på den statistik som finns i dag över antalet personer som är dömda för förförelse av ungdom, kan vi konstatera att det är ett litet fåtal som blivit dömda. Sammanlagt under de senaste åtta åren har 22 personer dömts för förförelse av ungdom. Till sist, herr talman! Den grundläggande värderingen om att lagreglerna måste syfta till att skydda barn och ungdomar mot sexuella förbindelser, som kan medföra fysiska och psykiska skador för dem och kan försvåra för dem att i vuxen ålder få ett tillfredsställande sexualliv, har vi uppnått med den föreslagna ändringen. Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation nr 1 samt de berörda motionerna.

Herr talman! När man skall göra en lagändring utgår man ofta ifrån att det finns ett motiv för en sådan. Något motiv har emellertid inte redovisats vare sig i propositionen eller i Ulla-Britt Åbarks inlägg. Jag har mycket svårt att förstå att man vill göra en sådan förändring som massor av människor är emot. Jag sade i mitt huvudanförande att justitieutskottet har fått in mellan 700 och 800 skrivelser, som huvudsakligen har behandlat just ändringen gällande sexuella förbindelser lärare-elev. Dessutom har det kommit in ca 12 000 namnunderskrifter. Man måste väl tillmäta detta en viss betydelse, och man måste väl förstå att de som tar sig före att skriva till riksdagens justitieutskott känner oro för det som håller på att ske. Vi har då en lag som generellt förbjuder sådana förbindelser, och ingen har bett om att den skall ändras — inte ens Lärarnas riksförbund som tycker att den skall behållas. Martin Olsson påpekade att de verkligt tunga instanserna, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, domstolsverket och kriminalvårdsstyrelsen, vill behålla lagen. Jag kan inte förstå meningen med denna s.k. reform. Det handlar allra minst om en reform.
Herr talman! Av Ulla-Britt Åbarks anförande fick vi egentligen inte någon klarhet i varför denna lagändring behöver göras. Men först och främst vill jag säga att jag har läst propositionen, och till skillnad från Ulla-Britt Åbark har jag dessutom väckt en motion med anledning av den. Ulla-Britt Åbark påstår att en enhällig utredning noggrant har övervägt denna lagändring. Ja, jag har respekt för att utredningen var enhällig, men för den skull har vi rätt att uttrycka vår uppfattning. Utredningen var även enhällig om att avskaffa incestparagrafen, men på den punkten avstod regeringen från att lägga fram förslag, eftersom det finns ett så brett motstånd. Ett annat argument som har framförts här är att vi som har motionerat och som stöder reservationen inte skulle tro på lärarnas goda omdöme. Det är egentligen ett fantastiskt påstående. Då skulle man kunna säga att den som vill ha incestparagrafen kvar inte tror på föräldrars och släktingars goda omdöme. De allra flesta lärare och elever har självklart ett gott omdöme, men lagen har visat sig behövas. Eftersom Lärarnas riksförbund, som organiserar många av de lärare som just har elever i denna åldersgrupp, vill ha förbudet kvar, är det uppenbart att man från lärarhåll tycker att det är en bra lag. Det tycker också vi motionärer och reservanter. Detta är självfallet en känslig fråga. Även en ändring är känslig. Ändrar vi lagen på det sätt som majoriteten föreslår, måste det upplevas som att samhällets inställning till relationen mellan lärare och underåriga elever på något sätt har ändrats. Eller anser Ulla-Britt Åbark att samhällets attityd trots lagändringen är densamma? Jag vill också fråga: Har Ulla-Britt Åbark tagit del av vad de tunga remissinstanserna har framhållit? Jag citerade dem avsiktligt. Har inte skolöverstyrelsen, olika kvinnoorganisationer, utredningen Barnens rätt m.fl. goda förutsättningar att bedöma denna sak? Har det inte funnits anledning för utskottsmajoriteten att ta hänsyn till de kraftfulla erinringar som dessa instanser har gjort? Till sist vill jag fråga: Vilka förbättringar medför denna lagändring och vilka försämringar skulle det innebära att i stället följa reservanterna och föra in ordet lärare i lagtexten?
Herr talman! Sven Munke talade om skrivelser. Det är helt riktigt att det har kommit en otrolig massa skrivelser till utskottet. Sven Munke talade också om oron. Då tycker jag att vi tillsammans borde hjälpas åt för att dämpa den oro som finns och som jag tycker är helt obefogad i detta fall. Det är en känslig fråga, Martin Olsson, och jag tror att attityderna i samhället inte har förändrats. De är desamma oavsett om vi får denna lag eller inte. Därför tycker jag att man kan ta bort denna regel. Man skall inte ha en regel som inte är till någon nytta.
Herr talman! De som känner oro är naturligtvis i första hand föräldrar som har barn i skolan. Jag utgår från att alla ledamöter här i kammaren som har eller har haft barn kommer att stödja reservationen.
Herr talman! Jag ställde en rad frågor till Ulla-Britt Åbark, men jag fick inga svar, och detta kanske talade det tydligaste språket: det saknas motiv för att genomföra denna lagändring. Därför talar synnerligen starka skäl för att vi följer reservation 1, som, inom ramen för en något moderniserad utformning av lagtexten, behåller det nuvarande förbudet. Det talas om att så många ungdomar går i skolan. Det är helt riktigt. Det är fler nu än någonsin som berörs av detta förslag. Det gäller gruppen 15-17 år, där huvuddelen av ungdomarna går i skola, endera i grundskolans högstadium eller i gymnasiet. När det gäller beroendeförhållandet mellan lärare och elever: Även om man i den nuvarande skolsituationen kan tala om samarbete mellan lärare och elever, nya skolformer och ändrade attityder, betyder i de allra flesta skolor detta att få ett bra betyg väldigt mycket. Utifrån det beroendeförhållande som då föreligger i de flesta fall mellan lärare och elever finns det inga som helst skäl att upphäva den nuvarande paragrafen. Om vi gör det kommer vi inte ifrån att man då anser att attityderna i samhället har ändrats — såsom skulle ha blivit fallet om vi hade varit så kortsynta att vi hade ändrat den nuvarande incestbestämmelsen enligt kommitténs förslag. Låt oss behålla denna regel om förhållandet lärare-underåriga elever, vilken jag tror har djup och stark förankring. Några motiv för dess avskaffande har inte framförts.

Herr talman! I motion 2560 har jag hemställt att riksdagen skall avslå regeringens förslag i proposition 105 om att upphäva 6 kap. 4§ brottsbalken. Utskottet avstyrker motionen. Reservation 1 tillstyrker den till en del, varför jag yrkar bifall till denna reservation. Men jag yrkar också bifall till motion 2560 i övrigt. Jag vill här i korthet påpeka att lagtextens ”grovt missbruk” tolkas annorlunda i propositionen än i den ursprungliga formuleringen i brottsbalken. Jag förtydligar: Propositionen ger begreppet ”grovt missbruk” i gällande lagtext en helt annan innebörd än lagmotiven vid lagens tillkomst — utan att ändra lagtexten. Därmed blir regeringens lagförslag grundlagsstridigt, ty det strider mot grundlagsbestämmelsen i 8 kap. 17§ regeringsformen: ”Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag.” I striden om regeringens förslag att upphäva straffstadgandet med förbud för lärare att ha sexuellt umgänge med sina underåriga elever i åldern 15-18 år har följande inträffat. Från början medgavs det helt korrekt av sexualbrottskommittén att det efter förbudets upphävande skulle bli praktiskt taget undantagslöst tillåtet för lärare att ha sexuellt umgänge med sina elever i berörda åldrar.

Det är dessa nykonstruerade lagmotiv till en redan gällande lagtext som gör justitieminister Wickboms från Ove Rainer övertagna proposition grundlagsstridig. Enligt lagmotiven från 1965 till lagtexten om ”grovt missbruk” fordras nämligen för tillämpningen av detta straffstadgande att den sexuellt utnyttjade ”skall stå under ett tryck som är av allvarlig betydelse för honom”. Som exempel anförs att en arbetsgivare eller arbetsledare förmår en underordnad till könsligt umgänge med hot om avsked. Detta skulle för en elev motsvaras av att läraren hotar eleven med nedsatt betyg, kvarsittning, förflyttning, relegering eller någon annan konkret åtgärd från lärarens sida av allvarlig betydelse för eleven. I så fall blir det straffbart oavsett om läraren är ung eller gammal och oavsett i vilka ämnen läraren undervisar eleven. Det rör sig här om så dumdristiga åtgärder från lärarens sida att det är näst intill otänkbart att någon lärare skulle tillgripa sådana för att förmå eleven till sexuellt umgänge. Enligt sexualbrottsutredningens betänkande förekommer det ”ytterst sällan om ens någonsin” polisanmälan eller domstolssak om ”grovt missbruk”. I den enda undersökningen häromåret, 1976, förekom det inget sådant fall. Jag upprepar. Propositionen ger begreppet ”grovt missbruk” i gällande lagtext en helt annan innebörd än lagmotiven vid lagens tillkomst, utan att ändra lagtexten. Det är detta som gör regeringens lagförslag grundlagsstridigt. Det strider nämligen mot grundlagsbestämmelsen i 8 kap. 17§ regeringsformen, som jag nyss citerade: ”lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag”. Jag vill ha uttalat detta tydligt under denna debatt och betonar det allvarliga i detta förhållande.

Läraren skulle då inte ha möjlighet att förmå eleven till sexuellt umgänge genom att utnyttja den beroende ställning eleverna alltid befinner sig i. Och sexuellt mera avancerade elever skulle inte heller kunna erbjuda lärare sina tjänster för att få bättre betyg, vilket väl har förekommit. Jag vill också tillägga — det är något som jag har tagit upp i min motion: Ungdomar på psykiatriska kliniker och liknande vårdanstalter, ungdomar som är handikappade, psykiskt sjuka, utvecklingsstörda eller alkoholeller drogberoende, har väl samma behov av skydd mot att bli sexuellt utnyttjade av personer som har tillsyn över dem, vare sig de intagits på ansökan eller — det enda som man i propositionen vill straffbelägga — på grund av myndighets beslut. Dessutom föreligger det alltid behov av det nu gällande allmänna förbudet mot att i annat fall sexuellt utryttja underårigs beroende ställning t.ex. i anställningsförhållanden. Vid en av Föreningen Etiska fonden i år föranstaltad enkät till föräldrarna till eleverna på mellanoch högstadiet i Hässelby Strands grundskola var det mellan 90 och 96 26 av de svarande föräldrarna som sade ja till att behålla straffstadgandena mot sexuellt utnyttjande av underårigs beroende ställning. Omkring 10 000 personer har, som jag redan har nämnt, med sina namnunderskrifter protesterat hos justitieutskottet. Detta visar väl hur opinionen ligger i vårt land i dag. Man talar här om en liberalare syn. När jag tänker på innebörden i ordet liberalare — friare — finner jag det upprörande. Från kristen synpunkt tycker vi att det är alldeles felaktigt att ta bort ett bra stadgande. Det är så mycket skada som har vållats av den upplösning som har skett när det gäller den kristna etiken. Jag vill allvarligt vädja till kammaren att stödja reservation nr 1. Jag vill också instämma i vad Sven Munke och Martin Olsson sagt här i dag.
Herr talman!

Sexualbrottskommittén menar att frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna personer ej skall bestraffas även om parterna är nära släkt. Kommitténs förslag på den här punkten fick emellertid ett mycket negativt mottagande, och även i den del som innefattar sexuellt umgänge med syskon har flera remissinstanser ställt sig negativa eller uttryckt sin tveksamhet till en avkriminalisering. Tiden är inte mogen för en förändring. Det ligger helt i linje med den allmänna rättsuppfattningen att ha kvar bestämmelsen. Ett avskaffande skulle kunna undergräva en allmänt uppfattad tabuföreställning och på sikt komma att få en sådan innebörd som att sexuellt umgänge med syskon i princip är accepterat. Man kan inte helt bortse från såväl etiska som arvsbiologiska aspekter för att behålla bestämmelsen. Utskottet har gjort den bedömningen att de skäl som talar för en kriminalisering väger över de skäl som kan anföras emot. Det rör sig om ytterst få fall, och utskottet vill peka på att det finns utrymme för åklagare och domstol att avstå från åtgärder, vilket också remissinstanserna ansett som nödvändigt, i de fall då det inte finns något intresse från samhällets sida att ingripa. Vidare yrkar motionärerna att blottande eller liknande handlingar mot vuxna ej skall behandlas som sexualbrott. De anser att det är fullt tillräckligt att de som begår sådana handlingar döms för förargelseväckande beteende. När kriminaliseringen genom brottsbalken fick sin nuvarande utformning åberopades intresset av att vid behov kunna underkasta gärningsmannen behandling. Det pekades också särskilt på risken att de kunde göra sig skyldiga till allvarliga sexualbrott. Huruvida blottare är farliga eller ej råder det delade meningar om. Sexualbrottskommittén menar att undersökningar visar att blottare som regel är ofarliga, medan flera remissinstanser pekar på att det finns utredningar som visar att män som gjort sig skyldiga till blottande, senare också gjort sig skyldiga till allvarliga sexualbrott. Blottande upplevs som synnerligen obehagligt. De som utsätts för detta är ofta osäkra på gärningsmännens avsikter och uppfattar många gånger situationen som mer hotfull än vad avsikten varit. Sammantaget kan sägas att åtskilliga instanser är negativa eller tveksamma till en avkriminalisering av blottande eller liknande handlingar. Utskottet anser att sådana gärningar som innebär att någon på ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot någon annan bör vara kriminaliserade genom särskild reglering. Med det anförda yrkar jag avslag på motion 2568 i berörda delar och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi nu äntligen diskuterar en revidering av bestämmelserna rörande sedlighetsbrott. En reform är utomordentligt angelägen, inte minst för att stärka den svagare partens — oftast kvinnans — ställning. Utredningsarbetet har, som påpekats många gånger här i kväll, varit omfattande och väckt stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Debatten har väckt upprörda känslor till liv. Vi kan dock nu konstatera att debatten och reaktionerna i viss mån varit positivt vägledande vid utformningen av reformförslagen. Detta gäller exempelvis den s.k. incestparagrafen, och det är bra. På ett par punkter är dock förslagen inte tillfredsställande. Den första punkten gäller frågan om sexuellt umgänge mellan lärare och elev. I den frågan vill jag hänvisa till vad Sven Munke anfört tidigare och yrka bifall till reservation 1. Den andra punkten gäller frågan om juridiskt biträde. Ett flertal motioner, bl.a. 2565 av Siri Häggmark och 2566 av Margareta Gard m.fl. tar upp frågan om juridiskt biträde för den som utsatts för sexuellt övergrepp eller misshandel. Motionskraven är uttryck för uppfattningen att lika väl som den som utsatts för våldsövergrepp kan behöva få medicinsk hjälp för sina kroppsliga skador och social hjälp för att eventuellt reda ut familjesituationen och vara ett socialt stöd, krävs också juridisk hjälp under förundersökning och rättegång för målsägande. Detta har man insett i Danmark och Norge, såsom också framgår av utskottsbetänkandet. I dessa länder skall polisen redan då t.ex. en kvinna gör anmälan om våldtäkt upplysa henne om hennes rätt att få juridiskt biträde. Hon behöver inte underkasta sig förhör hos polisen utan att ett juridiskt biträde är närvarande. Det juridiska biträdet har rätt att vara närvarande vid förhör med kvinnan såväl under förundersökningen som under rättegången och kan ställa ytterligare frågor till kvinnan. I de norska bestämmelserna sägs uttryckligen att biträdet skall tillvarata målsägandes intressen i samband med förundersökningen och vid huvudförhandlingen samt att biträdet skall ge målsäganden den hjälp och det stöd som eljest är naturligt och rimligt i samband med saken. Jag är bestört över att inte regeringen och sedan utskottet har följt systemet i Danmark och Norge, i synnerhet som det systemet överensstämmer med vad som förordas i motioner av representanter för de politiska kvinnoförbunden i Sverige och av företrädare för kvinnohus och kvinnojourer samt av jurister. Det är ju i synnerhet de som arbetar i kvinnohus och kvinnojourer som har lång praktisk erfarenhet av hur viktigt det är att vara bevandrad i den juridiska terminologin och atmosfären under polisförhör och i rättegångssalar. Att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller annat våldsövergrepp är mycket nedbrytande. Självförtroendet är oftast totalt knäckt. Att förordna en kontaktperson enligt socialtjänstlagstiftningen innebär ett värdefullt personligt stöd, men det räcker inte. En social kontaktperson kan inte som ett juridiskt biträde eller ombud på ett naturligt sätt ingripa och ställa kompletterande frågor och förhöra målsäganden. Hela processen — anmälan, förundersökning, förhör, rättegång och dom är för de flesta en fftämmande och pressande upplevelse. Ett socialt personligt biträde, en social kontaktperson, kan här inte ersätta en jurist. Om ett juridiskt biträde kopplas in genast kan också polisförhören bli effektivare. Skadeståndsfrågorna kan komma upp på en gång, vittnen och annan bevisning, t.ex. läkarintyg, kan föras fram tidigare, och rehabilitering kan påskyndas. Sannolikheten för att brottet beivras är större. Visserligen skall polis och åklagare tillvarata kvinnans intresse. Säkerligen har man djup medvetenhet om detta och goda ambitioner. Men särskilt åklagarens arbetsbelastning är ju omvittnat stor, och man kan svårligen tro att åklagaren skall hinna att aktivt ge det stora juridiska stöd som krävs genom den rättsliga processen inkl. förundersökning. Att propositionen föreslår särskilda utbildningsinsatser för alla som kommer i kontakt med dem som utsatts för övergrepp är bra. Men det ersätter inte heller behovet av ett juridiskt biträde. Det är en mycket viktig rättssäkerhetsfråga att de som utsatts för någon form av sexuellt övergrepp eller misshandel får nödvändigt bistånd under hela det rättsliga förfarandet — ett juridiskt bistånd. Detta är viktigt dels för att den som utsatts för våldsövergreppet trots knäckt självförtroende, chocktillstånd och pressande förhör skall kunna uppleva balans och rättvisa under det rättsliga förfarandet, dels för att de som utsatts skall våga anmäla och underställa sig förhör. Mörkertalen när det gäller den här typen av brott är stora. Utskottet säger också att det onekligen finns skäl som talar för att målsäganden får ett juridiskt biträde, men föreslår det inte — och det är mycket beklagligt. Reservation 3 av Gunilla André och Hans Petersson i Röstånga tar upp kravet på en generell rättighet inom rättshjälpens ram för målsägande i de fall det här gäller att få ett juridiskt biträde. Denna hjälp bör erbjudas målsäganden så snart brottsanmälan skett eller brottet eljest blivit känt för polisen. Hjälpen bör liksom rättshjälp genom offentligt biträde vara kostnadsfri. Herr talman! Jag instämmer i reservation 3 och kommer att rösta på den.

Herr talman! Jag vill också säga äntligen — äntligen är vi beredda att gå till beslut om en omfattande förändring av lagstiftning m.m. kring sexualbrotten. Flera har redan beskrivit den 13-åriga trassliga väg av utredande som föregått det här betänkandet, och mot den bakgrunden finns det alltså all anledning att känna tillfredsställelse över att vi i dag står inför en genomgripande förändring av sexualbrottslagstiftningen. Jag vill också hävda att beslutet kommer att kunna fattas i stor politisk enighet. Det vill jag understryka trots att det finns tre reservationer i delfrågor till justitieutskottets betänkande och att det är reservationer som helt naturligt dominerat debatten här i kammaren i dag. Detta får dock inte överskugga det faktum att vi faktiskt är överens om huvudinriktningen för den nya lagstiftningen och dess tillämpning. Jag skall avstå från att räkna upp allt som är bra i propositionen och i stället ta upp en punkt där jag känner mig tveksam. Det gäller frågan om s.k. juridiskt biträde, dvs. någon form av juridiskt sakkunnig stödperson som skulle kunna biträda målsägaren/kvinnan under den rättsliga processen, alltifrån förundersökning till domstolsförhandling såväl i sexualbrottssom kvinnomisshandelsmål. En del har menat att det här skulle kunna inlemmas i den allmänna rättshjälpen, andra vill göra det helt kostnadsfritt. Kravet har vuxit fram ur de erfarenheter som alla de frivilliga kvinnojourgrupperna gjort i samband med den rättsliga prövningen av de fall som dessa grupper kommit i kontakt med. Av den anledningen finns det goda skäl att vara mycket lyhörd för detta krav. Sexualbrottskommittén ansåg att de förändringar i lagstiftning och tillämpning som föreslogs, i kombination med de möjligheter som redan står till buds när det gäller juridiskt biträde, borde vara till fyllest, detta förutsatt att man gjorde det möjligt enligt rättegångsbalken för kvinnan att få ett personligt stöd av mera social karaktär. Propositionens förslag går här i linje med kommitténs. Det gemensamma för de här två förslagen, om juridiskt stöd eller om socialt stöd, har varit ambitionen att ge kvinnan det stöd som är erforderligt för att hon skall våga och orka fullfölja sin rättsliga talan. Jag skulle vilja dela upp den här problematiken i två delar. För det första måste ett grundläggande krav vara kvinnans självklara rätt att inte bara få en anständig prövning av sin sak utan också att hon skall få stöd för den av polis, åklagare, domare och nämndemän. Har man varit utsatt för ett brott, skall samhällets tjänstemän, som är satta att beivra brottet, också ställa upp för målsägaren. I den mån det brustit på den punkten när det gäller våldtagna och misshandlade kvinnor — och det har det onekligen gjort — ankommer det på oss politiker att se till att sådana brister undanröjs i första hand. I det syftet finns det nu viktiga förslag i propositionen. Vi måste också kräva att de som genomför förundersökning och domstolsprocessen skaffar sig goda kunskaper kring den komplicerade problematik som sexualbrott och misshandel utgör. Därför är det bra att propositionen nu förutskickar material för utbildning och information i detta syfte. Den andra frågan gäller om det, trots detta, finns anledning att komplettera det rättsliga stödet med mera generella möjligheter till juridiskt biträde. Ja, jag tror det. Det rättsliga förfarandet i sig kan te sig outhärdligt när man befinner sig i ett chocktillstånd efter ett brutalt övergrepp. Då tror jag att ett personligt sakkunnigt juridiskt stöd kan bli avgörande för förmågan att fullfölja förundersökning och rättegång. Men jag är också övertygad om att för många kvinnor kommer det att vara tillräckligt med den sociala stödperson som nu föreslås. Trots att jag således tror att det blir nödvändigt att utöka möjligheten till juridiskt biträde och att det i så fall måste gälla alla typer av våldsbrott — som Hans Göran Franck talat om här — anser jag att det är rimligt att pröva i vad mån de nu föreslagna förbättringarna ger den effekt som förutsetts av sexualbrottskommittén. Jag noterar också att justitieutskottet med skärpa understryker behovet av en snabb utvärdering och omprövning, som ju också justitieministern sagt sig vara beredd att göra. Denna utvärdering kan också enligt min mening ge värdefulla kunskaper om hur reglerna och kostnadsansvaret m.m. för juridiska biträden skall utformas. Det viktiga för mig har varit att det redan nu klart slås fast att en sådan utvärdering avseende behovet av juridiskt biträde skall göras. Utskottet beställer ju också en utvärdering så snabbt som möjligt. Jag vill också understryka vikten av att man i denna utvärdering tar till sig synpunkter och kunskaper från de frivilliga kvinnojourerna och inte bara från det som man skulle kunna kalla det ”etablerade” rättsväsendet. Många av dessa kvinnogrupper har nu arbetat i flera år och har skaffat sig en stor erfarenhet. Det har uttryckts farhågor för att införandet av systemet med sociala stödpersoner skulle försvåra införandet av systemet med juridiskt biträde senare. Jag har svårt att förstå den synpunkten. Behovet av socialt stöd kommer alldeles säkert att visa sig stort och, som jag sagt, för många också till fyllest. Här är det inte fråga om antingen eller — rätten till juridiskt biträde får i så fall komplettera den nu aktuella reformen. Det är, herr talman, viktigt att notera att ingen egentligen sagt sig vara helt mot förslaget om juridiskt biträde. Justitieministern säger sig vara medveten om att man kan se frågan på olika sätt. Justitieutskottet säger att ”det finns onekligen skäl som talar för”. Det finns alltså en öppenhet för det här förslaget, och sista ordet torde inte vara sagt i och med den här riksdagsbehandlingen. : Till sist ett par ord om kriminalisering av prostitutionen. Om jag för ett ögonblick trodde att en lagstiftning riktad mot de prostituerades kunder kunde vara ett sätt att komma åt prostitutionen, skulle jag inte tveka att rösta för Gunilla Andrés reservation. I ett samhälle som kommit så långt i synen på jämställdhet och människovärde som vårt, måste det faktum att vi har en så pass utbredd prostitution betraktas som ett av våra stora misslyckanden. Därför är jag beredd att verka för varje samhällsinsats som kan bidra till att komma åt detta yttersta uttryck för kvinnoförakt och förnedring. Ingenstans i historien eller i vår omvärld kan vi dock hämta några exempel på att lagstiftning verksamt bidragit till detta. Tvärtom finns det otaliga exempel på att en kriminalisering drivit kvinnorna in i ännu groteskare beroendeförhållanden och ännu djupare förnedring. Jag menar att vi genom en kriminalisering med öppna ögon skulle så att säga sälja bort möjligheten till en mängd andra insatser mot prostitutionen, till priset av en lagstiftning som visserligen skulle kunna ses som något slags uttryck för samhällets avsky, men knappast bli mer än ett slag i luften när det gäller tillämpningen.

Herr talman! Maj-Lis Lööws anförande var en plädering, tycker jag, för ett juridiskt biträde. Maj-Lis Lööw sade att målsägande behöver ett personligt, sakligt och juridiskt stöd. Det är inte fråga om antingen eller, utan om både och. Ställer man sig bakom utskottets skrivning, ställer man sig bakom en lång fördröjning. Visserligen har utskottet sagt att man vill ha en utvärdering. Men en utvärdering tar tid. Det finns ju i dag en väldigt lång erfarenhet på området. Behovet av juridiskt biträde uttrycks av alla dem som har erfarenheter. En motion som Maj-Lis Lööw och jag gemensamt har skrivit under säger att de kunskaper vi i dag har om den alldeles speciella situation som misshandlade kvinnor befinner sig i motiverar extraordinära åtgärder och utmynnar i krav på biträde. Jag tycker det är sorgligt att man på detta sätt försenar någonting som vi vet behövs.

Herr talman! Också jag beklagar Maj-Lis Lööws ändrade inställning. Det var ju en motion som inlämnades redan i januari 1983, med Maj-Lis Lööw som första namn, och som insiktsfullt och beslutsamt yrkade att det skulle vara möjligt att få juridiskt biträde. Motionärerna var inte vilka företrädare som helst för de olika partierna. Maj-Lis Lööw stod som första namn, och sedan var det Ann-Cathrine Haglund, Kerstin Anér, Karin Andersson och Maj Kempe. Som sagt, det är beklagligt att Maj-Lis Lööw inte har modet att nu stå fast vid den uppfattning som hon då hade. Maj-Lis Lööw talade varmt mot prostitution och talade om andra insatser. Jag uppfattade dock inte vilka andra insatser hon avsåg, som bättre skulle kunna leda till att vi får en minskad prostitution. Jag anser att de skäl som hitintills har framförts mot mitt lagförslag inte har haft sådan tyngd att jag på något sätt har anledning att ompröva mitt ställningstagande.
Herr talman! Jag ville faktiskt i mitt anförande visa på den öppenhet som finns för detta förslag om juridiskt biträde. Jag tror inte att vi gagnar saken med att i dag blåsa upp några motsättningar och låsa fast oss i några positioner här i kammaren. Eftersom vi nu vet att utskottsmajoriteten har lagt fram detta förslag och det finns i propositionen, tycker jag det är viktigt att visa på den öppenhet som också finns för den här frågan.

Jag tror inte att det skulle gå så mycket snabbare att få fram ett beslut den ena eller den andra vägen. Sedan vill jag bara säga till Gunilla André, att hon mycket väl vet vad jag menar med andra insatser. Det är ju framför allt de sociala insatserna som jag menar är otroligt mycket viktigare. De kan verkligen ge ett konkret resultat. Jag har emellertid mycket svårt att se hur en lagstiftning skulle kunna bli någonting annat än en abstrakt viljeyttring från samhällets sida.
Herr talman! Vi skall inte låsa fast oss i positioner, sade Maj-Lis Lööw. Det gjorde vi när vi i januari 1983 tillsammans väckte en motion om juridiskt biträde och motiverade den med att det fanns erfarenheter och kunskaper som sade att det var nödvändigt med ett juridiskt biträde. Med det anförande som Maj-Lis Lööw har hållit i dag tycker jag att ståndpunkten är ganska klar: Det behövs ett juridiskt biträde. En försening genom den föreslagna utvärderingen är sorglig, när man vill tillförsäkra dem som varit utsatta för sexualbrott en rimlig atmosfär under den prövande rättegången.
Herr talman! Maj-Lis Lööw ansåg inte att det skulle gå snabbare om vi i dag tog ställning i enlighet med vårt yrkande i reservation nr 3.

I fråga om prostitutionen är jag helt inne på att vi givetvis måste försöka satsa på sociala åtgärder för dem som drivits in i könshandeln. Men det är också viktigt — och det har framförts sådana önskemål från dem som arbetar med de sociala insatserna — att vi från samhällets sida klart tar avstånd från prostitutionen. Det gör vi i lagstiftningen. Det är därför som jag anser att det är riktigt att rösta för en kriminalisering av prostitutionskunden.
Herr talman! Alla som har arbetat med prostitutionen har faktiskt inte tyckt att en kriminalisering av kunden skulle vara en bra och framkomlig väg. Om det kan glädja Ann-Cathrine Haglund kan jag tala om att det inte bara vari januari förra året som jag skrev en motion om juridiskt biträde. Jag tror att det är flera år sedan jag här i riksdagen skrev den första motionen i detta ärende. Gemensamt för motionerna är emellertid att det i dem inte fanns något konkret förslag till hur reformen skulle se ut. Det gällde bl.a. frågan om kostnadsansvaret. Också i den debatt som nu förs har det lagts fram olika förslag på den punkten. En del säger att det skall vara helt kostnadsfritt, en del säger att rätten till juridiskt biträde skall finnas inom rättshjälpens ram. I det senare fallet vet vi att det är förknippat med vissa kostnader. Jag menar att just den föreslagna utvärderingen skulle kunna ge oss ett underlag för att så småningom komma fram till ett bra förslag. Det har Hans Göran Franck tidigare redogjort mycket bra för i sitt anförande.

Herr talman! Jag kommer att tala för kriminalisering av prostitutionens kunder. Prostitutionen är det yttersta tecknet på kvinnoförnedring och på en patriarkalisk syn på sexualitet. I ett jämställt samhälle frodas inte prostitution. I ett samhälle som vill främja varma och ömsesidiga sexuella relationer mellan män och kvinnor kan knappast prostitutionen leva kvar. Prostitutionens flertusenåriga historia är historien om männens makt över samhällets olika institutioner. Det är ockå historien om kvinnornas underkastelse. Det är historien om männens erkända sexualitet och kvinnornas förnekade sexualitet. Det är historien om att männen delat in kvinnorna i två sorter — båda behövliga för deras behov. Den vanliga, normala kvinnan var hustrun och modern. Hon var den ärbara och anständiga, och hon fick till varje pris inte förknippas med skamliga laster, såsom sexuella behov. Men för mannens sexuella tillfredsställelse behövdes också den andra typen av kvinnor — horan. Horan blev representant för den kvinnliga sexualiteten — alla kvinnor som visade det minsta sexuella intresse var skamliga, och därmed ansåg sig männen ha fri tillgång till deras kroppar. Många kvinnor har blivit kallade för horor — utan att de någonsin tagit betalt för sin kropp. En del kvinnor har under oket av detta kvinnoförtryck tvingats sälja sin kropp under århundradenas lopp. Många utredningar har grubblat över prostitutionen, men nästan hela tiden är det kvinnorna som utgjort problemet. Kunderna — de som efterfrågar kvinnorna — har bara nämnts i parenteser. Under tidsepoker då man önskat kväva prostitutionen har lagstiftningen inriktats mot kvinnorna. Männen har gått fria. Prostitutionens bekämpare har egentligen varit av två slag: de som av strängt moraliska skäl tyckt illa om sexualitet och de som sett prostitutionen som en förnekelse av den sanna och riktiga sexualiteten. I debatten blandas ofta dessa grupper ihop. Prostitutionen sägs ofta vara ”världens äldsta yrke”. Ändå har prostitutionen bytt ansikte, ökat och minskat i omfattning — allt efter den ekonomiska och sociala situationen i resp. samhälle. Behovet, efterfrågan, har skiftat mellan olika samhälleliga kulturer. Det är alltså samhällets utformning i social, ekonomisk och moralisk bemärkelse som avgör hur stor eller liten prostitutionen skall vara. Det finns få saker som är så mytomsusade som prostitutionen. Nu har omfattande utredningar och socialt fältarbete krossat de flesta myter. Myten om att det är kvinnor med särskilt stora sexuella behov som blir prostituerade är totalt krossad — det är i själva verket ofta tvärtom; det är kvinnor med en mycket negativ erfarenhet av sexualitet. Myten om att prostitutionen behövs för ensamma och handikappade män är också totalt krossad. Det är vanliga, gifta män i alla yrkeskategorier som går till prostituerade. Man räknar med att var femte man någon gång under sitt liv besökt en prostituerad. Tvärtemot vad som sägs blir i själva verket ofta ”avvikande” män avvisade av de prostituerade. Synen på sexualitet har totalt förändrats under bara några decennier. Kvinnors sexualitet har äntligen erkänts. Mycket av smussel och skam är borta. Nu handlar det om att både mannens och kvinnans sexuella behov behöver tillfredsställas. Parallellt med denna sexualitetens frihetsrevolution borde prostitutionen drastiskt ha minskat. Men så blev det inte. Den gamla synen på sexualitet byttes hastigt ut mot något annat: kommersialismens förtingligande av sexuella relationer. Under de tider då sexualiteten omgärdats med förbud och skam, där män under långa tider hållits avskilda från kvinnor, där är det mer begripligt att männens sexuella behov kanaliserats till prostituerade — eftersom de var de enda kvinnor som var ”tillåtna”. Men när så sexualsynen ändrades ökade helt uppenbart möjligheterna till normala sexuella kontakter, baserade på ömsesidiga relationer mellan män och kvinnor. ”Behovet” av prostitutionen borde därför drastiskt ha minskat. Men just i den tidsperiod när sexualiteten äntligen befriades från sina bojor och kvinnorna började resa sig efter sekler av förtryck slog det kapitalistiska samhällets motor obarmhärtigt till. Här fanns nya marknader, här kunde göras pengar, och sexualiteten som underliggande budskap i nästan all reklam blev ett faktum. Den sexuella kärleken, som förut varit instängd i sängkammarens mörkaste hörn, blev plötsligt en lockande vara som kunde köpas på kapitalets marknadstorg. Så blev sexualiteten ändå inte befriad. Den blev belagd med nya bojor. I det kommersiella utbudet förlorade sexualiteten all kontakt med mänskliga känslor, med ömhet och värme. Prostitutionen kunde leva vidare, trots att de egentliga grundvalarna förändrades. Parallellt med debatten i dagspressen om jämställda könsroller fördes den råa, manliga sexualitetens syn på kvinnan som en kropp fram i enorma upplagor av herrtidningarna. Vi har också fått kunskap om prostitutionen. Vi vet i dag att det är ”vanliga”, gifta män som går till prostituerade. Vi vet också att de kvinnor som fastnar i prostitutionen snabbt tar steget från att tillhöra det normala samhället till att tillhöra en subkultur, där våld och förnedring är så vardagligt, att det helt enkelt blir en s.k. normal del av livet. Men vad som händer med de hundratals ”tillfällighetsprostituerade” som finns varje år vet vi mindre om. Vi kan bara ana att tiden som prostituerad sätter sina outplånliga spår. Mansföraktet och självföraktet riskerar att leva kvar för evigt. Kvinnovåldet, såväl våldet inom hemmet som det som drabbar prostituerade, har ökat. Prostituerade vågar allt mindre arbeta ensamma. En del tolkar den ökade manliga aggressiviteten som ett tecken på att männen inte klarat av den nya kvinnorollen, att de inte har klarat av att anpassa sin egen roll för att möta kvinnan på ett jämställt plan. Den prostituerade kvinnan blir därmed en flyktväg — man slipper ta itu med jobbiga relationer hemma. Därmed står den prostituerade kvinnan i vägen för möjligheterna för män och kvinnor att bygga upp ömsesidiga och respektfulla relationer. Så länge mannen kan fly undan, så länge kan jämställdhet inte uppnås. En kriminalisering av kvinnorna avvisar vi motionärer. Det är alltid mot kvinnor lagstiftning satts in under tidigare skeenden, aldrig mot kunden. Ett argument mot kriminalisering i någon form som ofta förs fram är att det totala samhälleliga mönstret först måste ändras. Men det samhälleliga mönstret på det sexuella området har totalt förändrats under de senaste decennierna. Prostitutionen försvann inte alls, trots den totalt förändrade samhällsbilden. De som kunde tjäna pengar på den nya sexualsynen slog nämligen raskt till. Det är ett argument som talar för en kriminalisering i dagens läge. Det är inte primärt den sexuella nöden som nu är grogrund, utan den kommersiella könsexploateringen. 1976 nådde prostitutionen sin kulmen. Då förbjöds sexklubbar. Därefter minskade prostitutionen med ungefär hälften. Det visar att lagstiftning har effekt. Ett annat argument som förts fram är omtanken om de prostituerade. Man menar att om prostitutionen blir mer dold får man färre möjligheter att stödja de prostituerade. Men eftersom de prostituerade inte bör kriminaliseras är det inget som hindrar dem från att söka eller ta emot hjälp från sociala instanser. Vi är naturligtvis medvetna om att en kriminalisering kan medföra att det blir något svårare att nå de prostituerade, men det är vår fasta övertygelse att kriminaliseringen på sikt kommer att få till följd en kraftig minskning av antalet prostituerade. ”Vanliga” män kommer inte att våga riskera sin sociala ställning.

Tvärtom tror man att en sådan skulle vara till hjälp för dem. Vi har ju antagit en lagstiftning mot barnaga. Det här är exakt samma typ av lagstiftning. Vi kan inte se allt som händer bakom hemmens dörrar. Ändå har vi lagstiftat om det. Det har vi gjort därför att vi vill markera vår uppfattning: Man skall inte slå barn. Det här är samma sak: Man skall inte köpa kvinnokroppar. Riskerna med att förbjuda det största kvinnoförtrycket, att män köper kvinnor, torde vara små i jämförelse med alla de offer som följt, och följer, i prostitutionens spår. Propositionen föreslår en mycket skärpt lagstiftning för allt som kan betraktas som koppleri. Då måste jag fråga: Är det verkligen rimligt att straffbelägga en fastighetsägare som hyrt ut en lägenhet där prostitution förekommer även om han inte tjänat några extra pengar på det? Han blir alltså straffad för att ha främjat en verksamhet som laglig. Är han verkligen större skurk än den man som köper en kvinnas kropp? På samma sätt kommer den som ofta, utan att ta betalt, uppger adresser till prostituerade att kunna åtalas. Jag tycker att det är dubbelmoral att kriminalisera den som ger upplysningar medan man låter den som utför handlingen gå fri. Sammanfattningsvis: Vi har under de senaste decennierna uppnått en sådan sexuell befrielse i vårt samhälle att något behov av prostitution i gammal bemärkelse inte längre föreligger. Det som numera ligger bakom prostitutionen är ett fortsatt kvinnoförtryck, ett kommersialiserande av sexualiteten och ett reducerande av denna till en vara. Ett fortsatt accepterande av att män köper kvinnors kroppar utgör ett hinder i det pågående arbetet med att uppnå jämställdhet mellan könen. Vidare hindrar det män och kvinnor från att mötas som jämlikar i ett ömsesidigt sexuellt förhållande som ger större utbyte även för männen. Vid omröstningen kommer jag att rösta för reservation 2, som innebär bifall till min och Ingrid Anderssons motion.

Herr talman! Jag förstår att det inte är särskilt populärt att debatten förlängs vid den här tidpunkten på kvällen. Jag skall därför fatta mig kort. Efter att ha lyssnat till Maj-Lis Lööws anförande här tidigare i kväll kan jag emellertid inte underlåta att gå upp i talarstolen. Maj-Lis Lööw talade länge. Med tanke på de avslutande orden i hennes anförande förstår jag varför. Jag erkänner gärna att jag blev våldsamt besviken. Hennes namn står ju först bland namnen under en fempartimotion, av vilken även jag är en av undertecknarna. Där kräver vi juridiskt biträde åt kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp eller för misshandel. Hela Maj-Lis Lööws anförande gick ju ut på att försvara och förklara behovet därav. Samtidigt deklarerade hon dock att hon inte kommer att rösta för en motion som hon själv varit med om att underteckna. Jag minns mycket väl med vilken iver och vilken intensitet vi överlade när vi skrev denna motion. Samtliga tyckte vi att den var oerhört viktig. I motionen gick vi ett steg längre än vad sexualbrottsutredningen hade gjort. Jag upplever det som väldigt upprörande att Maj-Lis Lööw på det här sättet frångår det yrkande som vi alla upplevde som viktigt. Det är inte heller så att utskottet står bakom detta och bara vill dröja med det. Utskottsmajoriteten säger på s. 29: ”Det är emellertid inte behovet av rent rättsligt bistånd utan behovet av personligt stöd för målsäganden i samband med förhör och liknande under förundersökningen och det processuella förfarandet i övrigt som står i förgrunden för utskottets överväganden. Här är det inte i första hand juridiska kvalifikationer som krävs av biträdet.” I motionen förklarar vi just varför det är de juridiska kvalifikationerna som är de viktigaste. Det var vi helt överens om. Det är inte det personliga stödet som är det viktigaste i den här frågan. Det är viktigt också, och det är alla överens om, men det är de juridiska kvalifikationerna som behövs för att kvinnorna verkligen skall få det stöd de behöver. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Jag hade inte tänkt att delta i denna debatt, men när jag ändå gör det vill jag också yrka bifall till reservation 2 av Gunilla André. Det är viktigt att samhället tar avstånd från prostitutionen som företeelse, och det sätt som ett lagligt samhälle har att ta avstånd från företeelser är kriminalisering och lagstiftning. Det kan finnas skäl för och emot, men jag skall inte förlänga debatten med att ta upp de skälen eller med att ytterligre motivera mitt ställningstagande. Jag vill bara yrka bifall till reservation nr 2. Maj-Lis Lööw sade att de sociala åtgärderna är viktigare. Men det finns ingen motsatsställning mellan sociala åtgärder och en kriminalisering. Det är insatser som naturligtvis behöver göras parallellt.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
Jag motiverade också varför jag tycker det. Självklart kommer jag också att verka för detta i framtiden. Men jag tycker faktiskt också att jag skulle kunna få åtminstone någon form av om inte förståelse så åtminstone respekt för att jag tycker att det är rimligt att man tar till vara de erfarenheter som vi nu får av en totalt ny lagstiftning, som vi alla är överens om. Erfarenheterna av utökade möjligheter till socialt biträde kan vara mycket värdefulla då vi skall utforma reglerna för juridiskt biträde, för kostnadsansvar m.m.
Herr talman! Självklart kommer jag att verka för att kvinnor i denna situation skall få juridiskt biträde, säger Maj-Lis Lööw. Det är väl inte så självklart, eftersom Maj-Lis Lööw i dag föredrar att inte rösta med den reservation som skulle ge de möjligheterna.
Kammaren övergår nu till att debattera justitieutskottets betänkande 26 om ändring i lagen om kriminalvård i anstalt m.m.
Herr talman! Narkotikabrottslighetens utbredning har för kriminalvårdens del blivit allt svårare att bemästra. På anstalterna fortsätter missbruk och narkotikahantering. Justitieutskottet har under senare år upprepade gånger slagit fast att det inte är godtagbart att intagna utan narkotikaproblem skall behöva vara tillsammans med missbrukare och på så sätt utsättas för risken att bli narkomaniserade under anstaltsvistelsen. Lika självklart är att missbrukare avskärs från tillförsel av droger i stället för att få vård för missbruket. Det är näst intill skandal att man inte med alla medel förhindrar narkotikahanteringen på anstalter. Många intagna har också vitsordat att de har blivit beroende av droger under sin anstaltsvistelse. Den inbyggda motståndskraften, som vederbörande hade under ett liv i frihet, blir av naturliga skäl försvagad genom vistelsen i fängelse — vilket inte är en märkvärdig reaktion. Åtgärder för en differentiering av anstaltsklientelet måste således vidtas av regeringen för att inte kriminalvård på anstalt skall bli inkörsporten till ett narkotikaberoende, speciellt för unga intagna. De skärpta regler som föreslås i den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar, innebär ökade möjligheter till en förbättrad situation. Det hälsar vi med tillfredsställelse samtidigt som vi konstaterar att dessa åtgärder är ett tillgodoseende av vissa krav som vi framställde i en reservation med anledning av justitieutskottets betänkande 1981/82:49. Målsättningen måste vara att göra alla anstalter narkotikafria. I detta hänseende får ingen möda sparas och inga utvägar lämnas oprövade. Det är vår uppfattning att vi i det synsättet har större delen av svenska folket bakom OSS. Utskottet instämmer också i både departementschefens och den moderata motionens uttalade oro över narkotikasituationen på anstalterna. Utskottet ser också ”det framlagda lagförslaget som ytterligare ett steg på vägen i ansträngningarna att komma till rätta med narkotikaproblemen på anstalterna”. Men, herr talman, detta understryker egentligen att majoriteten i utskottet inte själv tror på vad man skriver. Man talar om ytterligare ett steg. Vi moderata ledamöter vill inte ta ett steg. Vi vill ta ordentliga kliv. Förhållandena är, som jag förut nämnt, skandalösa. Det finns faktiskt återfallsförbrytare som bävar för en förnyad anstaltsvistelse just med tanke på drogmissbruket, som florerar mycket allmänt. I vår motion 2778 föreslår vi att politiken inriktas ännu tydligare mot att differentiera klientelet på anstalter med hänsyn till narkotikabelastningen. Missbrukare måste hållas skilda från icke missbrukande langare, och dessa två kategorier måste i sin tur hållas skilda från dem som inte befattar sig med narkotika. Hur detta skall ske och vilka åtgärder som måste sättas in bör ankomma på regeringen att överväga. En ändring i enlighet med vad som anförs i motion 2778 är en så viktig och angelägen åtgärd att den skyndsamt måste genomföras. Jag yrkar härmed bifall till reservation 1. Jag övergår nu till frågan om särbehandling av vissa långtidsdömda. I permissionsutredningens betänkande 1981:14, Straffverkställighet för vissa långtidsdömda m.m., föreslogs bl.a. en särlagstiftning för vissa särskilt brottsbenägna långtidsdömda. Utredningen föreslog sålunda att det i brottsbalken skulle införas bestämmelser om s.k. särskild verkställighet. Tanken var att domstolen vid ådömande av fängelse i lägst fyra år skulle förordna om särskild verkställighet av straffet, om den dömde hade gjort sig skyldig till särskild allvarlig brottslighet, som riktat sig mot eller medfört fara för liv eller hälsa, och det med hänsyn till brottets art eller annars förelåg risk för att den dömde under verkställigheten skulle komma att fortsätta en sådan brottslig verksamhet. Utredningen föreslog också att verkställigheten och särbehandlingen skulle ske vid särskilda riksanstalter med hög säkerhet och stor personaltäthet. Med andra ord kan man påstå att särbehandlingen av vissa dömda i sak innebär tillskapande av en ny påföljdsform. Utskottet anför att man även tidigare har behandlat motioner med förslag till liknande påföljdssystem men avvisat dessa under hänvisning till, som det hette, ”icke obetydliga nackdelar från humanitär och behandlingsmässig synpunkt”. Utskottet trodde inte heller på förslagets effektivitet. I det här sammanhanget kan man, herr talman, inte underlåta att hänvisa till att det här handlar om ett ringa antal dömda, som skulle få denna särbehandling. Detta klientel har ofta kalkylerat med risken för upptäckt. Det handlar om kallblodiga brottslingar som är farliga för samhället och för många enskilda människor. Dessa brottslingar tar aldrig själva humanitära hänsyn i sin hantering. Varför skall då samhället i sin strävan att bekämpa brottsligheten använda alltför mjuka metoder? Vi moderata ledamöter i justitieutskottet anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt är viktigt att förordnande om särskild verkställighet införs och att förordnandet om sådan görs av domstol. Jag yrkar bifall till reservation 2. Sedan skall jag ta upp villkor för besök m.m. Narkotikakommissionen har föreslagit ytterligare skärpningar av regelsystemet, något som regeringen emellertid i sin proposition 148 avvisat. Det gäller bestämmelser om villkor för besök, brevgranskning och skyldighet att lämna urinprov. Enligt vår uppfattning är narkotikakommissionens förslag på dessa punkter ägnade att bättre bemästra narkotikasituationen på anstalterna och bör alltså genomföras. I sin PM nr 4 har narkotikakommissionen bl.a. föreslagit att i de fall där det föreligger risk att en intagen skall nyttja eller förfara olagligt med narkotika inom anstalten skall man inte tillåta s.k. kompisbesök, utan besök skall endast beviljas närstående. Andra besök som kan bedömas vara till gagn för den intagne skall naturligtvis också medges. Departementschefen lägger inte fram något förslag i ämnet och menar att nuvarande bestämmelser för besök är tillräckliga och att det enligt hans mening inte finns underlag för en sådan skärpning som kommissionen föreslår. Enligt personal och intagna är det emellertid vanligt att just i samband med besök införa narkotika på anstalterna. Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 oktober 1982 skärptes bestämmelserna i olika avseenden för besök. Det tycker vi är bra, men i likhet med narkotikakommissionen anser vi att en ytterligare skärpning är befogad. Utskottet hänvisar till den korta tid som de nya skärpta bestämmelserna varit i kraft och avvisar motionsförslaget i denna del. Man kan ställa frågan om utskottets majoritet avstår från att införa en skärpning i kampen mot narkotika på anstalter bara för att nuvarande mildare bestämmelser varit i kraft för kort tid. I den moderata motionen 2778 framförs också önskemål om skärpta regler för granskning av brev till intagna på sluten lokalanstalt och skyldighet för häktad att lämna urinprov, om misstanke om narkotikabrott föreligger. Narkotikakommissionen har också diskuterat dessa frågor, dock utan att lägga fram direkta förslag. Vi moderata ledamöter i utskottet menar emellertid att dessa motionsvägen framförda önskemål gäller vapen i kampen mot narkotika på anstalter. Om den kampen är — det vill jag understryka — utskottets samtliga ledamöter överens, men vi moderater vill ha fastare regler i enlighet med vår motion. Den mjuka linje som hittills tillämpats, dock med vissa skärpningar på senare tid, har ju inte lyckats — den saken är allmänt känd. Förbättrade metoder i narkotikabekämpningen är därför motiverade, och vår uppfattning är att skärpningar i enlighet med våra förslag är ett sätt att nå framgång på området. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Om det kan glädja någon kan jag anmäla redan från början att jag tänker använda högst hälften av anmäld taletid. I betänkande nr 26 från justitieutskottet till innevarande riksmöte föreslås, med anledning av proposition från regeringen, ändring i lagen om kriminalvård i anstalt. Från vänsterpartiet kommunisterna har med anledning av regeringens proposition avgivits motion nr 2777. I denna partimotion följer vi från vpk upp en inställning till kriminalvården som vi intagit sedan den nuvarande lagen kom till. Genom att vpk inte är företrätt i justitieutskottet har motionen inte kunnat följas upp med någon reservation till det nu förevarande utskottsbetänkandet. I vår motion hemställs att riksdagen antar propositionen 1983/84:148 om ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt utom i fråga om 20 §. Vi föreslår att ett antal detaljbestämmelser i denna paragraf skall utgå. Vi anser att det räcker med ett enda rekvisit för att mot den intagnes vilja hålla honom i avskildhet. Vi anser att det räcker med att i lagtexten ange att den intagne får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvändigt med hänsyn till påtaglig fara för den intagnes eller annans säkerhet till liv eller hälsa. Den i propositionen och av utskottet föreslagna specifikationen i fyra stycken av skälen för isolering av intagen anser vi sålunda onödig. Såsom också utskottet självt säger i stycke två på s. 13 i betänkandet är bestämmelserna i 4§ en undantagsregel, som skall tillämpas med återhållsamhet. Om den också i praktiken skall bli en undantagsregel, förefaller det oss omotiverat att ha en så utförlig beskrivning i lagtexten om när den skall tillämpas. Den grundläggande utgångspunkten för våra kriminalpolitiska ställningstaganden är att det skall kunna bedrivas en verklig vård av dem som är intagna på kriminalvårdsanstalter. Den nu använda termen ”kriminalvård” i stället för fängelsestraff skall ju rimligen också markera att det numera skall gälla vård. Vård måste innebära att människor som begått brott skall återföras till ett normalt samhällsliv. Skall detta kunna bli möjligt, får vistelsen på kriminalvårdsanstalt inte bli psykiskt nedbrytande. Vår uppfattning är att isolering, i varje fall för många människor, kan bidra till att den isolerade lider psykisk skada. En sådan skada måste rimligen försvåra vederbörandes rehabilitering till ett normalt samhällsliv inom lagens ramar. Det är på dessa grunder vi har intagit en restriktiv hållning till isolering av intagna inom kriminalvården. Att sedan vissa intagna på egen begäran vill leva i avskildhet får givetvis accepteras. En självvald avskildhet torde inte heller leda till psykisk skada. Om det inom den verkliga kriminalvården kommer att råda någon större skillnad, beroende på om 20 § får den lydelse som utskottet föreslår eller den som vi föreslår i vår motion, beror på hur lagen tillämpas. Vår uppfattning är dock att den av oss föreslagna lydelsen innebär en grund för en mer restriktiv tillämpning av isolering av intagna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1983/84:2777.
Herr talman! Jag talar inte med hänsyn till den sena timmen, när jag konstaterar att det inte finns någon som helst anledning enligt min bedömning att dra upp en debatt om narkotikasituationen på fängelser, bekämpandet av narkotikamissbruket samt isoleringsstraffet med utgångspunkt i justitieutskottets betänkande nr 26. Den proposition som ligger till grund för detta betänkande är inte av den karaktären. Propositionen grundar sig på tre krav, varav ett är ganska viktigt. Det kommer från allmänna häktet i Stockholm, som har begärt att statsmakterna skall ge vägledning och bestämmelser för hur man skall förfara, när en intagen håller på att dö på grund av vägran att inta föda och vatten. Det konstateras nu att sådana fall, som tyvärr inträffar ibland, måste följas noggrant och ställas under läkaruppsikt. Ingenting hindrar enligt svenska lagar och bestämmelser att han förs till sjukhus och t.o.m. tvångsmatas. Det andra kravet ställs i PM nr 4 från narkotikakommissionen, vari begärs att en del av förslagen skall genomföras redan nu, nämligen detta att de som är intagna för grova narkotikabrott inte skall få besök av andra än mycket nära anhöriga. Förslaget har remisshandlats, och remissutlåtandena var mycket blandade. Regeringen och utskottsmajoriteten har funnit att de ändrade rutiner som redan är genomförda på våra kriminalvårdsanstalter, där man ganska noggrant undersöker också dem som inte är nära släkt med den som sitter inne, har haft mycket god effekt. Det finns inget att anmärka på. Följaktligen har regeringen inte lagt fram något förslag i denna riktning, och utskottsmajoriteten gör samma bedömning. Jag yrkar på utskottsmajoritetens vägnar avslag på reservation 3 beträffande villkor för besök. Den tredje skrivelsen kommer från kriminalvårdsstyrelsen.

Det förslaget blev nästan totalt nedgjort av remissinstanserna. De sade att det handlade om principer som stred mot all ideologi som funnits i svensk kriminalvårdslagstiftning under hela 1900-talet. Justitieministern som efterträdde den moderate — han var opolitisk — tog också avstånd från förslaget. Moderaterna har emellertid hela tiden krävt denna särbehandling för grova narkotikaförbrytare med långa strafftider. De har återkommit gång efter annan med förslaget. Vi har yrkat avslag på det, och riksdagen har följt vårt avslagsyrkande. Jag upprepar bara vad vi sagt tidigare: Vi vill inte ha någon särbehandling för vissa långtidsdömda. Jag yrkar alltså avslag på reservation 2. Jag vill också be att få yrka avslag på reservation 1. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Att det har kommit en del ändringsförslag beror på att den minister som avfärdade tanken på specialfängelse för långstidsdömda ändrade personkretsen. Han satte ner straffskalan från lägst 4 år till lägst 2 år. Det innebar att det fanns en viss osäkerhet när riksdagen fattade beslut om propositionen. Men vi var framför allt angelägna om att personkretsen inte skulle bli alltför stor. Därför angav vi bara att det skulle gälla grova narkotikabrottslingar. Nu har det visat sig att den aktuella bestämmelsen behövs i en del ytterligare fall — inte bara för personer dömda för grova narkotikabrott utan också personer som dömts för försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådant brott. Dessutom säger man att' kretsen bör utsträckas till att omfatta också sådana som är mycket flyktbenägna eller benägna att planera fortsatt brottslighet under verkställighetstiden. Bestämmelsen skall användas med ytterst stor återhållsamhet. Det har visat sig att det finns ett behov av en utvidgning av bestämmelserna. Det har också visat sig att isoleringsbestämmelserna behövs. I vpk-motionen vänder man sig mot att isoleringsbestämmelserna får användas med hänsyn till rikets säkerhet. Jag måste väl då också påpeka att de har behövt användas vid ett par tillfällen. Jag yrkar alltså avslag på vpk-motionen. Jag vill tillägga att vi hade en lång och mycket analytisk debatt om isoleringsstraffet 1980, då vi antog nuvarande isoleringsbestämmelser.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
Herr talman! Med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag fatta - mig mycket kort. Att vi kräver en särbehandling sammanhänger med att vi vet att brottslig verksamhet fortfarande kan pågå inom anstalterna. Det gäller inte bara narkotikabrottslighet utan det gäller också ekonomisk brottslighet. När det gäller narkotikakommissionens PM, som har nämnts här vid flera tillfällen, vill jag säga att den kommissionen inte ger ut några PM om det inte är befogat. Det gäller en differentiering i anstalt mellan narkotikabrottslingar och sådana som är narkotikafria. Denna PM stöder moderaterna.